Herr talman! Visst är jag överens med Blenda Littmarck om att det går att göra omprioriteringar inom äldreomsorgen. Allt är inte bra som det är i dag, mycket kan ändras och många förändringar är redan på gång. Jag har själv arbetat inom äldreomsorgen, så jag vågar påstå att jag känner till frågeställningarna litet, och hur kommunerna och landstingen gemensamt försöker komma fram till de bästa lösningarna. Men, Blenda Littmarck, om vi berövar kommunerna så stora summor — jag tänker då närmast på färdtjänstbidragen — som moderaterna i sin motion har föreslagit, kommer det att innebära en försämring för de handikappade, och det blir en försämring för de pensionärer som inte kan utnyttja kollektiva färdmedel.

Herr talman! Blenda Littmarck säger att kommunerna klarar de minskade statsbidragen till färdtjänsten och att hon har fullt förtroende för kommunerna i detta avseende. Jag vill påstå att det långt ifrån är så enkelt för alla kommuner. Jag har själv som socialnämndsordförande diskuterat med handikapporganisationer och med pensionärsorganisationer hur man skall förändra färdtjänsten och därigenom sänka kostnaderna för att över huvud taget kunna rädda färdtjänsten och behålla den i befintlig omfattning. Jag vill försäkra att det i det sammanhanget inte har funnits några statsbidragspengar som väntat på att bli överförda till färdtjänsten. Det förslag som moderaterna framlägger skulle, om det antogs, medföra en uppenbar risk för kommunala skattehöjningar.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 15 behandlas regeringens proposition och där framlagda förslag om anslag för budgetåret 1984/85 under avsnitten Allmän hälsooch sjukvård och Övrig sjukvård med vissa undantag. I anslutning härtill behandlas olika motioner. I den moderata partimotionen 1983/84 angående den ekonomiska politiken motiveras närmare bakgrunden till de besparingar som vi funnit nödvändiga att föreslå för att begränsa underskotten i statsbudgeten. En del av dessa besparingar berör statsbidragen till kommuner och landsting. Det långsiktiga målet bör enligt vår uppfattning vara en successiv minskning av de specialdestinerade statsbidragen. Syftet härmed är att göra kommuner och landsting mer självständiga och samtidigt minska den finansiella belastningen på statsbudgeten. Såväl kommunernas som landstingens likviditet är i de allra flesta fall god. Våra besparingsförslag kommer därför inte att leda till någon dramatisk förändring av verksamheten i kommuner och landsting. Vi har dock avsatt 1 miljard kronor som ett riktat stöd till de kommuner som kan hamna i ett särskilt utsatt läge, detta som en upplysning till bl.a. Rosa Östh med tanke på den tidigare debatten. Vi har alltså tänkt på de kommuner som kan komma i ett svårt läge och avsatt pengar för detta i vår ekonomiska motion. Herr talman! När det sedan gäller den aktuella besparingen har jag mycket svårt att förstå varför staten fortfarande skall finansiera delar av viss sjukvård. Att staten under en övergångstid borde lämna bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka anser jag vara motiverat. Men det har ändå gått ganska lång tid sedan 1967, då landstingen övertog den psykiatriska vården från staten. Nu gällande överenskommelse mellan statens förhandlingsnämnd och företrädare för Landstingsförbundet avser tiden 1982-1984. Med hänvisning till de skäl som jag anfört anser vi inom moderata samlingspartiet att det nu är tid att avskaffa statsbidragen till landstingen för driften av kliniker för psykiskt sjuka. Då den nämnda överenskommelsen gäller för hela år 1984 föreslår vi en halvering av föreslaget bidrag för budgetåret 1984/85 i förhållande till regeringens förslag. Någon ny överenskommelse om bidrag skall enligt vår uppfattning ej träffas för tiden efter 1984. I utskottets skrivning på s. 20 säger majoriteten att man inte kan biträda motionsförslaget, ”som i sin förlängning ytterst drabbar de psykiskt sjuka”. Det bidrag som nu utgår är att betrakta som ett allmänt bidrag. Någon direkt koppling till angivet verksamhetsområde finns knappast längre. Med min kunskap om landstingens verksamhet bedömer jag det som uteslutet att den av oss föreslagna besparingen skulle få det resultat som utskottsmajoriteten befarar. En noggrannare prövning av de olika verksamheter som landstingen bedriver blir dock nödvändig, likaså av de enskilda anslagsbeloppen. Men jag tror att det finns tillräckligt med kunniga och initiativrika landstingspolitiker som kan stimuleras till att finna nya och mindre kostnadskrävande lösningar för vissa verksamheter, t.ex. genom entreprenader och vård i enskild regi. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen nr 5 av Göte Jonsson m.fl. och i övrigt bifall till utskottets yrkanden.

Herr talman! Betänkandet av 1980 års abortkommitté visar att preventivmedelsrådgivningen har byggts ut sedan tillkomsten av 1974 års abortlag. I genomsnitt erhåller nu 350 av 1000 fertila kvinnor årligen en sådan rådgivning. Fortfarande är det i huvudsak kvinnorna som nås av rådgivningen. Abortkommittén anser att preventivmedelsrådgivningen även i fortsättningen bör byggas ut med målet att nå hälften av de fertila kvinnorna. Då skulle rådgivningen få en verkligt abortförebyggande effekt. Årligen utförs ca 32 000 aborter, och det finns bedömare som anser att en tredjedel av dessa skulle kunna undvikas med en ännu bättre preventivmedelsrådgivning. Abortkommittén förordar särskilt den uppsökande verksamheten, där upplysning om sexualitet, samlevnad och födelsekontroll ges på fritidsgårdar och arbetsplatser och till de värnpliktiga på samtliga förband. Vidare betonar kommittén att en eventuell övergång — som har aviserats— till ett schabloniserat statsbidrag i stället för den nu riktade ersättningen till preventivmedelsrådgivningen medför minskade möjligheter till stimulans, styrning och uppföljning av preventivmedelsrådgivningen. Det råder alltså samstämmighet mellan abortkommitténs och vpk:s yrkanden och förslag i dessa frågor. Med den motiveringen avstyrks vår motion samt med motiveringen att en proposition grundad på förslag i abortkommitténs betänkande kommer att läggas fram under innevarande riksmöte. Herr talman! Då det är ogörligt att uttala sig om förslag som vi inte har tagit del av, och eftersom vi därmed ej heller kan se på vilket sätt förslagen har behandlats, yrkar jag bifall till vår reservation nr 2. Inom den psykiatriska vården har det skett positiva förändringar. Antalet platser på de stora psykiatriska sjukhusen har minskat kraftigt. En fortsatt minskning med ca 1 000 platser per år väntas. Men det finns tecken på att utvecklingen f. n. styrs mera av ekonomiska besparingsskäl än av behovet av en omvärdering av den psykiatriska vårdens innehåll. Utskrivning från de psykiatriska sjukhusen i dag innebär inte att grundläggande behov av kvalificerad vård, social gemenskap och arbete tillgodoses. Risken är stor att minskningen av antalet sjukhusplatser på grund av landstingens nuvarande ekonomiska situation blir en maskerad social nedrustning. En fortsatt övergång till öppnare vårdformer inom psykiatrin måste stimuleras från statsmakternas sida. Men detta får inte ses som ett led i besparingspolitiken och leda till att anställda inom vården rationaliseras bort. Tvärtom måste vi acceptera att en övergång till öppnare vårdformer i många fall kommer att innebära kostandsökningar. För detta krävs ett särskilt statsbidrag till den öppna psykiatriska vården. Det behövs helt enkelt nya pengar till landstingen. Det särskilda statsbidrag med 24 kr. per invånare som utgår f. n. och som utskottet hänvisar till i sin avstyrkan av vårt förslag är inga nya pengar till psykiatrin. Det har bara gjorts en omfördelning av tidigare anslag till två potter. Och om de förslag realiseras som diskuteras i socialberedningen, nämligen en omfördelning av resurser från psykiatrin till socialtjänsten, kommer landstingens psykiatriska vård att ytterligare utarmas. Herr talman! Vad som skulle hända med den psykiatriska vården om moderaterna fick ett större inflytande, det vågar man knappast tänka på. Bo Arvidson gick vidare på den moderata linjen och förespråkade avskaffande av statsbidragen — först skall de halveras, och sedan avskaffas. Jag tog i går upp moderaternas förslag om att avskaffa statsbidragen till färdtjänsten, och jag kallade det ett utslag av okunnighet eller dumhet. Detsamma gäller deras förslag inom det här området. Om moderaterna förnekar att förslagen har framställts på grund av okunnighet eller dumhet, då är förslagen ett utslag av cynism. I och för sig, herr talman, borde jag inte använda samma omdömen som i går. Jag har, det försäkrar jag, möjlighet att hitta på en mängd nya omdömen om moderaterna, men jag tror inte att det är riktigt nödvändigt, för var och en som haft tillfälle att ta del av den här debatten kan skapa sig ett eget omdöme om moderaterna och deras förslag och om vad dessa förslag kommer att leda till. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4. I socialutskottets betänkande nr 15 behandlas också vpk:s motioner om ökat anslag till statens miljömedicinska laboratorium. Vi har reservationer som tar upp yrkanden om medel till beredskapen för hälsooch sjukvården. Jag yrkar också bifall till reservationerna nr 1, 6 och 7 och hänvisar till de motiveringar som anges i motionerna och reservationerna.

Herr talman! Det finns ett antal reservationer fogade till detta utskottsbetänkande. Jag skall först säga några ord om den moderata reservationen nr 5, som gäller statsbidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka. Till grund för detta bidrag ligger det avtal som träffades 1966, då staten överlät ansvaret för mentalsjukvården till landstingen. Sedan dess har förhandlingar förekommit om bidragets storlek, och vad som nu gäller är en överenskommelse från 1983 mellan statens förhandlingsnämnd och Landstingsförbundet, en överenskommelse som har godkänts av riksdagen. Enligt denna överenskommelse skall staten för 1984 ge ett bidrag på nära 4,5 miljarder kronor. Nu pågår förhandlingar om bidraget för 1985, och i avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar föreslås nu ett bidrag på drygt 4,5 miljarder kronor. Bo Arvidson sade här att det var svårt att förstå att staten fortfarande skall bidraga till sjukvården. Ja, man kan kanske resonera på det sättet, men här är det ju också fråga om en fördelning av kostnaderna mellan landets invånare. Vi vet att landstingsoch kommunalskatten är den tunga biten när det gäller skatterna. Statsbidraget, som moderaterna nu vill ta bort, vilar alltså på ett avtal mellan två parter — staten och landstingen. Jag tycker att moderaterna här driver en låtsaslek med en mycket allvarlig fråga. Ni moderater vill att riksdagen skall bryta ett ingånget avtal — jag vill påstå att ett sådant alltjämt gäller. Jag tycker att det vore mycket illa om rikets högsta organ, regering och riksdag, skulle uppträda på det sätt som föreslås i reservationen. Det skapar inga förutsättningar för nya avtal. I reservation 5 sägs bl.a. följande: ”Förändringar av statsbidraget är således inte ägnat att ändra verksamhetens omfattning. Det ankommer på huvudmännen att inom ramen för den totala verksamheten göra erforderliga avvägningar.” Så skriver alltså moderaterna i sin motion, och detta följs upp i den moderata reservationen. Ja, mina vänner i utskottet bland moderaterna, detta låter vackert och enkelt. Men, ärade moderater — motionärer och reservanter — hur har ni det egentligen med verklighetsförankringen, när ni skriver på det sättet? På två år skall enligt ert förslag statsbidraget till den psykiatriska vården minska med 4,5 miljarder. Därtill kommer prutningen på 450 milj.kr. till särskolan, som vi tidigare har diskuterat. Det innebär alltså på två år en minskning av statsbidraget med ungefär 5 miljarder kronor. Bidragen skulle minskas detta år med halva det beloppet. Nästa år skulle resterande bidragsbelopp försvinna. Både på riksplanet och i landstingen säger ni att landstingsskatten inte får höjas. Verksamhetens omfattning skall inte ändras. Men ändå skall utgifterna för verksamheten minskas med 5 miljarder kronor. Hur går den ekvationen ihop? Bo Arvidson har själv sagt att han har erfarenhet av landstingsarbete. Jag vill därför fråga honom: Vad säger egentligen moderata landstingsledamöter och landstingsråd? Är förslaget förankrat hos era landstingspolitiker? På vilket sätt skall besparingarna ske? Bo Arvidson sade att det finns initiativri ka moderata landstingspolitiker. Det skulle vara intressant att få veta hur det här skall gå till. Jag kan inte tro att ni tar så lättvindigt på en sådan här viktig fråga att ni bara yxar till ett belopp utan att ägna någon som helst tanke åt hur man kan genomföra förändringarna. Jag vill anföra ett exempel från mitt eget landsting, Kronobergs landsting. Landstinget uppbär f. n. bidrag om 120 milj.kr. till den psykiatriska vården. Särskolan får bortemot 9 milj.kr. Totalt blir det nästan 130 milj.kr. Enligt moderaternas förslag skulle besparingar på 65 milj.kr. göras redan fr.o.m. den 1 juli — alltså för budgetåret 1984/85, fr.o.m. den 1 juli 19841. o. m. den 30 juni 1985. Men landstingens budgetår löper per kalenderår. Det innebär att mitt landsting, som redan har en hårt pressad budget, skulle mista drygt 30 milj.kr. under innevarande budgetår. Jag har frågat moderata landstingsråd i Kronobergs län hur man skall klara detta. Man har svarat att det inte är möjligt. Om moderaternas representant i förvaltningsutskottet i Kronobergs läns landsting, Anders Högmark, hade varit här, skulle jag gärna ha diskuterat den saken med honom. Totalt motsvarar det föreslagna bortfallet av statsbidraget en höjning av landstingsskatten med 2 kr. per skattekrona. Jag skulle tro att de flesta landsting befinner sig i samma situation. Till mina vänner i moderata samlingspartiet skulle jag vilja säga: Det går inte att föra en sorts politik i riksdagen och en annan i landstingen. Det måste vara en synkronisering. Frågor av det här slaget är så allvarliga att man inte kan hantera dem på det sätt som ni gör. Sedan vill jag kommentera vpk:s motioner, och de är ganska många. När det gäller reservation 1 råder det inga delade meningar. Utskottet och reservanterna är överens om behovet av forskning och om den betydelse denna har. Vi anser emellertid att de prioriteringar som statens miljömedicinska laboratorium har gjort inte föranleder några ändringar från riksdagens sida beträffande departementschefens förslag. Utskottet avstyrker således denna reservation. Reservation 2 gäller preventivmedelsrådgivningen. Utskottet avstyrker också denna reservation. Margö Ingvardsson har nyss i sitt anförande redogjort för utskottets motivering. Också jag yrkar avslag på denna reservation. Reservation 3 gäller en särskild hälsovårdsavgift. Man vill förstärka resurserna för upplysning om tobakens skadeverkningar. Vi har utförligt redovisat vad som är på gång i detta avseende. Jag skulle tro att en hel del hänt på detta område sedan motionerna skrevs. Här föreligger inga delade meningar. Motionärerna, reservanterna och utskottsmajoriteten är överens i sak. Jag yrkar avslag på denna reservation. Reservation 4 gäller särskilt statsbidrag till sjukvårdshuvudmannen för att underlätta en utveckling mot öppnare vårdformer inom psykiatrin. Sådant bidrag utgår f. n. genom en överenskommelse mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet. Frågan om resurser för öppenvård finns också med i de nya direktiven för socialberedningen, och enligt uppgift skall socialberedningen avlämna sitt betänkande vid halvårsskiftet. Vi avstyrker reservationen med denna motivering. Reservation 6 avstyrker utskottet med hänvisning till att frågan enligt de uppgifter som vi har fått kommer att tas upp i samband med en utredning som kommer att tillsättas inom kort. Detta gäller också reservation 7, om medelstilldelningen inom detta område. Herr talman!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
Herr talman! När det gäller det särskilda statsbidrag på 24 kr. per invånare som f. n. utgår till utbyggnad av öppen psykiatri, handlar det inte om några nya pengar till landstingen, utan det är bara en omfördelning av det gamla statsbidraget. Detta är egentligen ingenting annat än en variant på den gamla historien om hunden som man hugger svansen av och matar med denna när hunden är hungrig. Det behövs nya pengar till landstingen för att man skall kunna bygga ut den öppna psykiatrin.

Om ni inte nöjer er med Gullberna sjukhus kan ni på närmare håll studera Ulleråkers sjukhus — det är ungefär samma förhållanden där. För att vi skall lyckas med den målsättning som vi alla har varit eniga om, nämligen att förändra psykiatrin mot öppnare vårdformer, behöver landstingen nya pengar.

Herr talman! Under allmänna motionstiden i år inlämnades en motion rörande tobaksfrågan med Tommy Franzén som första namn och med undertecknare från samtliga riksdagspartier. Det är motion 1619. Vpk:s representant i socialutskottet har velat markera sitt stöd för motionens syfte genom en reservation, reservation 3. Emellertid finner vi som mer eller mindre aktivt har sympatiserat med motionens syfte att det inte skulle tjäna något ändamål att yrka bifall till reservationen. Det riktiga är i stället att vi enigt sluter upp bakom vad utskottet har sagt med anledning av motion 1619. Utskottet konstaterar nämligen att riksdagen redan vid förra riksmötet uttalade sig om frågan och då sade att problemen beträffande tobaksbruket ingalunda är lösta med det beslut som regeringen fattade i frågan den 30 juni 1982 — det är nödvändigt att följa upp de olika åtgärderna för att få underlag för en fortsatt systematisk satsning mot tobakskonsumtionen. Utskottet och riksdagen uttalade den gången också att regeringen även i fortsättningen måste ta ett samlat ansvar för utvecklingen på det här området. Detta var något som riksdagen gav regeringen till känna.

Socialstyrelsen uttalar också i den här framställningen sitt stöd för det som är huvudpunkten i motion 1619, nämligen införandet av en hälsovårdsavgift på tobaksvaror.

Vi förväntar alltså att regeringen, efter det enhälliga beslut som kommer att fattas här i dag, handlar i den här frågan utan onödigt dröjsmål.

Herr talman! Jag trodde att John Johnsson skulle ha ordet nu. Jag skall ta upp en del av de saker som har diskuterats här. Först till Margé Ingvardsson. Vi är överens om att vi skall förändra verksamheten när det gäller psykiatrin mot öppna vårdformer. Men jag har mycket svårt att förstå att det skulle bli dyrare att ha öppna vårdformer i stället för stora institutioner — det kan jag inte tro. Till Rune Gustavsson: Först och främst var det ett sakfel i hans anförande. Vi bryter inte det avtal som är ingånget, det har vi icke sagt att vi skall göra. Vi vill inte att mer pengar skall utgå till sjukvårdshuvudmännen efter 1984. Det är alltså inte fråga om något brott mot avtal. Vi vill att man skall se över verksamheterna i landstinget. Landstinget har många verksamheter utöver sjukvård som kanske inte är nödvändiga. Vi vill att man skall prioritera bättre. Sedan kan jag ta ett par exempel från mitt eget landsting, Malmöhus läns landsting. Vi behandlade alldeles nyligen en motion från folkpartiet om ökad entreprenadverksamhet i landstinget. Vi behandlade en moderat motion om enskilda vårdhem och en om att man skall försöka ta in anbud på service från privata dentalförrådsfirmor. En interpellation från centerpartiet har framställts om bättre samverkan mellan landsting och privatläkarsidan. I samtliga dessa fall var vi på den borgerliga sidan överens om att man skulle försöka hitta lösningar som är billigare och bättre för såväl landstinget som den enskilda patienten. Jag tror egentligen inte att det råder någon motsättning oss emellan, Rune Gustavsson. Jag är naturligtvis medveten om de ekonomiska konsekvenserna av våra besparingar — det skall jag inte förneka. För att återgå till Rune Gustavssons exempel betyder det aktuella bidrag vi här diskuterar 235 miljoner för mitt eget landsting. När man diskuterar att dra in pengar från landstinget tycker jag att man från socialdemokratiskt håll skall se efter vad finansministern föreslår i propositionen om de kommunalekonomiska frågorna som nyligen lades på riksdagens bord. Där sägs bl.a.: ”Som ett led i åtgärder för att begränsa den automatiska ökningen i statsbidragen till kommunsektorn föreslås att grundgarantin i skatteutjämningssystemet minskas med en procentenhet för såväl kommuner som landstingskommuner.” Vilka grupper drabbas i förlängningen av dessa besparingar? Det kan man naturligtvis fråga sig. Finansministern säger också i propositionen att de statliga transfereringarna till kommunsektorn inte kan ökas totalt sett. Och han fortsätter: ”Fortsatta åtgärder bör vidtas för att begränsa automatiken, minska detaljregleringen och öka schabloniseringen i bidragssystemen. Riksdagen har tidigare fattat beslut med denna inriktning för flera av de större statsbidragssystemen såsom för barnomsorg och social hemhjälp.” Direkt härefter säger statsrådet: ”Även för bidraget till psykiatrisk vård och ersättningar till sjukvårdshuvudmännen har övergivits tidigare ordning med en i princip automatisk uppräkning av bidragen baserad på en historisk kostnadsutveckling. F. n. pågår ett arbete som syftar till att förenkla de beräkningsmässiga grunderna även för dessa senare bidrag och ersättningar.” Jag tycker att finansministerns skrivning pekar åt rätt håll, men det tar litet väl lång tid att komma fram till de besparingar som vi moderater anser vara nödvändiga nu.

Herr talman! Efter att med intresse ha lyssnat till Bo Arvidsons replik måste jag konstatera att han inte hade mycket att föreslå vad gäller åtgärder för att minska landstingens bidrag med 5 miljarder på två år. Alla, såväl kommuner som landsting, har naturligtvis ett intresse av att spara, och det är detta man försöker göra. Det har gjorts mycket hårda bantningar och genomgångar både i landstingen och kommunerna när man gjort den senaste budgeten. De direktiv som finns nu, inför kommande budgetarbete, bygger också på detta, att man exempelvis skall motverka automatiska höjningar. Men här är det, Bo Arvidson — ni kommer inte ifrån det — en direkt prutning om 5 miljarder på två år på psykvården och särskolorna. Min fråga i anledning av detta är: Har ni moderater ute i landstingen en klar plan för hur detta skall klaras? Har de moderata ledamöterna i Landstingsförbundet klarat ut detta? — Jag tror inte det. Jag vill än en gång säga, att när jag möter moderata landstingsråd ute i länen säger de, att detta inte går ihop. Jag anser att ni måste synkronisera verksamheten. Det går inte att agera på detta sätt!

Herr talman! Regeringen har i den proposition vi står i begrepp att diskutera nu lagt fram ett förslag om att ett statligt lån på 100 milj.kr. i Norrlands Skogsägares Cellulosa AB skall omvandlas till aktiekapital. Regeringen vill också ha riksdagens bemyndigande att överlåta statens aktier i NCB till annan huvudman. När det gäller konverteringen av lånet till aktiekapital är alla partier överens. NCB behöver förbättra sin soliditet. Det gäller väl egentligen i princip enbart en bokföringsmässig åtgärd. NCB är ett utmärkt exempel på ett företag, som med ett ursprungligen riktigt koncept ville bygga upp en skogsägarägd skogsindustri, men som förfuskade idén genom att av andra skogsbolag köpa gamla och för små skogsindustrier, som inte hade några egentliga förutsättningar att överleva på sikt. På det sättet förbrukades de medel som fanns tillgängliga för det syfte som det här egentligen avsåg. Södra Skogsägarna gick en annan väg, även om det också upplevde en kris genom att det under senare år fallit för frestelsen att köpa upp en del mindre enheter av andra skogsbolag. Ursprungligen byggdes upp nya stora och konkurrenskraftiga enheter, som även efter det nyligen avslutade saneringsprogrammet nu utgör grunden för en lyckosam avspark för Södra Skogsägarna inför framtiden. NCB är också, herr talman, ett utmärkt exempel på vad som händer och kan hända när politiker och politiska församlingar lägger sig i och fördröjer ett i och för sig oundvikligt omstruktureringsprogram. Sedan krisen för NCB inträdde i mitten av 1970-talet har statliga medel på uppemot 1,6 miljarder kronor tillförts bolaget.

NCB har nu fått en branschkunnig ledning, som med varlig hand skall lotsa företaget fram mot ökad lönsamhet. Företaget går nu, givetvis tack vare goda skogskonjunkturer, med vinst. Det har en någorlunda acceptabel avkastning på arbetande kapital och står i begrepp att modernisera anläggningen i Ådalen. Men alla risker för NCB är inte övervunna, Det är väl värt att understrykas. Ådalen är omgiven av stora skogsområden med en skogsindustriell tradition och skall enligt vår mening kunna rymma en slagkraftig 43 skogsindustri. Staten är nu i realiteten ägare av företaget. Tidigare innehavare av industrilån får visserligen dessa omvandlade till aktier med begränsad rösträtt, men de ger inget inflytande på företaget. Skogsägarrörelsen har däremot ett starkt inflytande över NCB, trots allt, genom de upprättade virkesförsörjningsavtalen, som utgör grunden för NCB:s råvaruanskaffning. Med regeringens tankar på tvångsavverkningar och höjningar av skatterna på skogsmark samt med de strukturplaner som föreligger och som kan leda till socialisering av skogsinnehav kan helt uppenbart förlängningen av virkesavtalen äventyras. Regeringen bör därför — om man har omtanke om NCB, dess framtid och dess anställda — avstå från sådana här dumheter. När frågan om NCB behandlades förra gången, under riksmötet 1980/81, krävde Olof Palme i en motion att den dåvarande borgerliga regeringen skulle få överlåta NCB:s aktier till andra endast om detta skedde till företag där staten direkt eller indirekt ägde merparten av aktierna. Den hittills förda politiken från socialdemokraternas sida visar att man inte kan lita på socialdemokraterna. Det generella bemyndigandet i den nu aktuella propositionen klingar därför inte särskilt övertygande mot bakgrund av de tankar som för bara något år sedan framfördes. Från moderat sida anser vi det olyckligt att föra samman NCB och ASSI eller koppla NCB samman med domänverket, som i och för sig kan finnas med i förlängningen enligt de tankegångar som socialdemokraterna gav uttryck för år 1981. Det här kan allvarligt rubba fördelningen av den tillgängliga råvaran mellan de verksamma skogsbolagen i Norrland. Vi vill därför inte ge regeringen detta bemyndigande. När anledning till ändring av ägarkretsen aktualiseras, är regeringen välkommen till riksdagen med ett nytt förslag. Från moderat sida anser vi att staten efter genomförd sanering kan överlåta ägandet till andra privata intressen. Av den senaste årsberättelsen framgår också att företagsledningen gärna ser andra ägare i NCB. Statens innehav av NCB-aktier bör därför vid lämplig tidpunkt avvecklas. Genom noteringen på börsens s.k. C-lista finns nu också ett marknadspris på aktierna. Detta bör underlätta en privatisering och göra det möjligt att finna nya ägare och därigenom frigöra och ge staten tillbaka delar av det kapital man satsat, så att det kan användas för andra, betydligt mera angelägna behov. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på utskottets hemställan i vad gäller mom. 2 och bifall till vår reservation.

Herr talman! NCB är ju ingalunda någon ny bekantskap för riksdagen. Företaget har vid ett flertal tillfällen varit föremål för riksdagens uppmärksamhet och prövning bl.a. genom statens engagemang i olika sammanhang. Det har under årens lopp funnits de som ifrågasatt behovet av NCB. I dag har vi facit i handen, och vi kan se att företaget utvecklas i positiv riktning. Det finns då anledning att betona den betydelse som NCB spelat för det norrländska skogsbruket och skogsindustrin. Per-Richard Molén berörde detta inledningsvis. Jag måste säga att hans historiebeskrivning kring NCB gav mycket i övrigt att önska. Den var långt — Nr 105 ifrån korrekt och fullständig. Det finns anledning att understryka att de Torsdagen den norrländska skogsägarna inte har förfuskat någon idé då de har engagerat sig 22 mars 1984 i NCB. Det gällde att rädda viktiga industrienheter och gjorda investeringar. Det finns anledning att poängtera att när de norrländska skogsägarna lade Teckning av aktier i grunden för NCB i en tid då andra företag steg åt sidan och inte tog sitt ansvar Norrlands Skogspå de olika bruksorterna, gav de oss möjlighet att bibehålla viktiga ägares Cellulosa industrienheter. Det kan vi vara glada för i dag. AB Aven om det ännu finns en del att önska när det gäller NCB:s soliditet, går ändå utvecklingen i rätt riktning. Det ger trygghet i sysselsättningen för de anställda och möjliggör en breddning av industristrukturen i dessa bygder. Vi har från centerns sida sett det naturligt att biträda regeringens förslag att göra det möjligt att teckna nya aktier i NCB genom konvertering av ett tidigare lån. Därigenom kan också de angelägna industriinvesteringar som det är fråga om komma till stånd, och det har inte minst de norrländska skogsägarna och människorna i de här bygderna ett stort intresse av. Det är ju ändå så att det trots ägarförändringen de senaste åren finns mycket starka band mellan NCB och de privata skogsägarna i Norrland. Detta kommer inte minst till uttryck genom en väl fungerande virkesförsörjning och råvaruanskaffning. Vi har också, herr talman, sett det som naturligt att ge regeringen ett bemyndigande att överlåta statens aktier i NCB till annan huvudman. Vi följer med andra ord på den här punkten den princip som vi intagit när regeringen, visserligen med annan färg, fått bemyndiganden beträffande NCB. Vi förutsätter därför att regeringen nu också använder sig av detta bemyndigande, som ger möjlighet att privatisera NCB helt eller delvis. Vi har velat markera detta ytterligare i ett särskilt yttrande, som fogats till detta betänkande. Med hjälp av bemyndigandet, som vi utgår från att regeringen aktivt och snabbt utnyttjar, hoppas vi att man vill främja en positiv utveckling för företaget och regionen. Det leder dessutom i förlängningen till en välbehövlig förstärkning av de statliga finanserna. Med den ekonomiska stabilitet som det börjar få och med de i flera fall fina industrienheter som ingår är NCB i dag ett väl fungerande och konkurrenskraftigt företag inom skogsindustrin. Det borde därför inte vara någon svårighet för regeringen att hitta andra intressenter till företaget. Herr talman! Jag har med dessa ord bara velat understryka vad vi har sagt i vårt särskilda yttrande i detta betänkande. Jag nöjer mig därför med detta och yrkar i övrigt bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den diskussion som förs mellan Per-Richard Molén och Per-Ola Eriksson om hur man har skött NCB under åren. Den diskussionen klarar ni så bra själva. Men jag vill kommentera det Per-Richard Molén sade om att detta är ett exempel på hur politiker ingriper. Jag har uppfattningen att statens ingripande i detta företag tydligt visar att 45 staten har känt sitt ansvar för företaget. Statens insatser har också givit resultat som innebär att sysselsättningen har upprätthållits, och företaget ser ut att klara sig ur den grop där det har befunnit sig ganska länge. Jag tycker alltså — till skillnad från Per-Richard Molén — att detta inte är ett exempel på dåligt politikeringripande utan på ett bra sådant. Det har sagts här tidigare att denna fråga inte är någon ny historia för den här kammaren och för näringsutskottet, och det är alldeles riktigt. NCB har sedan ungefär sju år tillbaka — då man råkade i ekonomiska bekymmer — ett flertal gånger varit föremål för debatt i den här kammaren. Samhället har som här sagts ställt upp med stora pengar. Totalt uppgår statens satsning till 1,5 miljarder kronor i form av lån och kapitaltillskott. Genom dessa insatser har företaget räddats, och till följd av detta har staten också blivit den dominerande ägaren av företaget. Det gångna årens strukturomvandling har inneburit en halvering av antalet anställda i Sverige. Det var ca 5 200 år 1978 och det är nere i ca 2 600 i dag. Man kan alltså konstatera att en hel massa arbetstillfällen har gått förlorade, men man kan också konstatera att företagets lönsamhet under denna period förbättrades avsevärt. Det är denna förbättring som gör att företaget trots sin relativt stora skuldbörda nu anser sig kunna med 150 miljoner av eget kapital och med ett lika stort lånat belopp ta itu med den sedan länge planerade upprustningen av fabriken i Väja. För att detta skall vara möjligt anser emellertid företagets styrelse att det också fordras ett ökat ägartillskott av kapital på 100 milj.kr. för att företaget skall kunna behålla en rimlig soliditet. Den totala investeringskostnaden blir då 400 milj.kr. i 1983 års penningvärde, och den investeringen bidrar till att säkra 550 arbetstillfällen vid anläggningen i Väja. Regeringen föreslår i den proposition vi just nu behandlar, att ett sådant stöd lämnas genom att ett långfristigt lån som NCB fått på 100 milj.kr. omvandlas till aktiekapital. Ett enigt utskott har ställt sig bakom detta regeringens förslag, men tyvärr måste vi konstatera att det sedan blir litet sämre med enigheten. När det gäller propositionens förslag om att regeringen skall bemyndigas att överlåta statens aktier på annan huvudman vill inte moderaterna och folkpartisterna vara med längre. När utskottet 1981 behandlade motsvarande fråga mötte bemyndigandet inget motstånd. Tvärtom framhöll man att ett avslag på ett sådant bemyndigande skulle försvåra NCB:s förutsättningar för samarbete med andra skogsindustrier. Det är väl det som gör att Per-Richard Molén nu i sin reservation dammar av en socialdemokratisk motion från 1980. Om man tar hänsyn till vad propositionen säger på den här punkten och vad majoritetens utskottsutlåtande säger, finns det uppenbarligen ingenting att hänga upp den här moderata reservationen på. I den gemensamma reservationen yrkar man nu avslag på detta bemyndigande och begär i stället ett regeringsförslag om privatisering av NCB. Ett av motiven till detta krav om privatisering anges vara omsorgen om statens finanser. Jag vet inte om man skall skratta eller gråta när man läser detta förslag. Men jag tror att vi inte skulle behöva ödsla så förfärligt mycket tid, i en kanske något annan miljö än den som bjuds vid kammardebatten, för att bli eniga om att för att klara statens finanser fordras helt andra åtgärder än de som föreslås här. Det duger naturligtvis som ett litet kamouflage för det som jag menar är den bakomliggande meningen och ambitionen, nämligen att driva frågan om privatisering för privatiseringens egen skull. Här får man faktiskt också litet förvånande stöd i det särskilda yttrande som centerpartiet har fogat till detta betänkande. Av propositionen och utskottsmajoritetens skrivning framgår det klart att man skall vara öppen för en försäljning av statens aktier även till privata intressenter men att detta i så fall skall ske på företagets villkor och att det skall utgöra ett positivt bidrag till företagets framtida verksamhet. Syftet med bemyndigandet är alltså att ge regeringen och NCB den handlingsfrihet som behövs för att företaget skall kunna utvecklas i framtiden och att ge möjligheter till samarbetsformer, oavsett om det är med statliga, kooperativa eller privata intressen. Att som moderaterna och folkpartiets företrädare i utskottet säga att enbart privatiseringen skulle lösa NCB:s problem ställer vi inte upp på — vi tror att det är för enkelt. Jag vågar faktiskt påstå att också reservanterna tycker det. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

Fru talman! När det gäller historieskrivningen tror jag att Per-Ola Eriksson och jag är ganska överens om den. Men jag anser att vi här i riksdagen inte skall uppehålla oss vid en mera ingående historieskrivning. Det är bättre att vi mera ägnar oss åt att studera inför framtiden.

Detta och den politiska hanteringen är en förklaring till att vi fick en fördröjning som kostade pengar, vilka kunde ha använts på ett betydligt bättre sätt för att rusta upp företaget. Företaget har fortfarande enheter som i jämförelse med andra, mera framgångsrika skogsindustriföretag är små. Investeringsbehovet för framtiden är därför relativt betydande. När det gäller bemyndigandet — frågan aktualiserades 1981 — kan vi vara betydligt mera positiva till att ge regeringen ett sådant, beroende på att vi har en syn som mera är baserad på marknadsekonomi. När man från socialdemokraternas sida enbart kan se statliga företag som lösningen på detta problem vågar vi inte göra detta — om ni nu inte har gjort en ganska radikal ändring i er uppfattning, att överlåta till regeringen att hantera dessa aktier och överlåta dem till andra än till de mest riktiga.
Fru talman! Låt mig när det gäller hänvisningen till de lokala opinionerna säga att man måste vara mycket okänslig om man inte förstår att det blir reaktioner från de anställda som står inför hotet att förlora sina jobb. Jag blir litet oroad när jag lyssnar till Per-Richard Molén, som har en för mig ganska skrämmande inställning till detta och på ett kallt och affärsmässigt sätt talar om det, precis som om det vore fråga om att flytta undan några pjäser som tillfälligt är i vägen. Jag blir ännu mera rädd när det är politiker som har den känslan och tydligen inte förstår att man måste ta hänsyn till att människor som står inför hotet att förlora sina jobb reagerar på det sätt som står till buds för dem. Om man har den uppfattningen att statens ingripande i NCB affären skulle vara, som Per-Richard Molén sade, ett dåligt exempel på politikers ingrepp i sådana här sammanhang, vill jag påstå att jag är övertygad om att de anställda har en helt annan uppfattning. Vad beträffar det sista Per-Richard Molén sade, nämligen att man i dag kan vara mer positiv till bemyndigandet, måste jag säga att Per-Richard Molén antagligen inte har läst propositionen. Om han hade gjort det och dragit samma slutsats före behandlingen i utskottet, skulle någon reservation från moderat håll uppenbarligen inte ha behövts.
Fru talman! Jag tror att vi som politiker har ett betydande ansvar när sådana här typer av problem inom företagarvärlden inträffar, så att vi inte skapar förväntningar och förhoppningar som över huvud taget inte kan realiseras. Det är bättre att vi beskriver sanningen och så snabbt som möjligt åstadkommer de förändringar som är oundvikliga. Det är betydligt mer humant för de människor som tyvärr berörs av de omstruktureringar som är helt nödvändiga i ett dynamiskt näringsliv.
Fru talman! Helt kortfattat: Av två skäl är jag glad över att det inte gick så som Per-Richard Molén menar hade varit det naturliga 1979. Hade företaget då i enlighet med Per-Richard Moléns önskemål gått i konkurs, skulle detta omedelbart ha medfört bekymmer för de anställda. Därtill kommer, Per-Richard Molén, att vi förmodligen inte hade haft någonting för er att yrka på när det gäller att privatisera och sälja ut till de privata företagen. Nu har vi det.
Fru talman! En konkurs leder inte i alla situationer till problem. Den kan också innebära öppningar och betydligt mera av konstruktiva lösningar för den företagsbildning som efter konkursen växer fram.

Fru talman! Staten har som företagare varit mindre framgångsrik under senare år. De statliga företagen har tenderat att bli redskap för politiker som velat främja regionala och sysselsättningspolitiska intressen. Detta har enligt min uppfattning varit djupt olyckligt. Politiska ingripanden i stort har endast varit till nackdel för företagen. Företag skall ledas av professionella företagare med kunniga styrelser, inte av politiker som väger in helt andra värderingar. Det är därför av central betydelse att statsföretagen avpolitiseras och lämnas att själva fungera på strikt företagsekonomiska villkor. Det är angeläget att nya ägare ges möjligheter att träda till i statens ställe. På detta sätt garanteras en finansiell och företagsekonomisk kompetens, som i dag i alltför hög grad saknas hos den nuvarande ägaren, statsmakten. Dessutom skulle möjligheterna för klåfingriga politiker att ingripa i företagens skötsel eller strategiska planering drastiskt begränsas. Detta vore till fördel för såväl företagens framtidsutsikter som landets som helhet. Samtidigt kan på detta sätt statskassan få tillbaka en del av det kapital som nedlagts i de statliga företagen. Ägandet kan spridas till många händer, och de anställda i företagen ges möjlighet att via lokala aktiesparklubbar, pensionsfonder och på andra sätt bli delägare i företagen. Ägandespridningen kan på detta sätt ökas väsentligt. Utifrån de enskilda stätliga företagens synvinkel finns det anledning att poängtera betydelsen av de ökade affärsmöjligheter ett mer spritt ägande inom de statliga företagen medför. Delägarskap, apportemissioner och marknadsintroduktioner på helt nya marknader kan, i många fall, förutsätta möjligheten av en mer flexibel syn på det statliga ägandet i resp. företag. Detta inte minst i den situation som vi befinner oss i med betydande budgetunderskott och därmed sammanhängande problem för statsmakten att skjuta till nytt ägarkapital — något som vi ser nu bl.a. när det gäller PK-banken. Det är därför med desto större glädje vi har kunnat finna att vi fått en total borgerlig enighet i reservation nr 3 i näringsutskottets betänkande nr 23, där vi uttalar att staten endast i undantagsfall skall äga företag och där vi samtidigt begär förslag från regeringen om en privatiseringsplan för de statliga företagen. Det finns dock all anledning att med tillfredsställelse hälsa regeringens nytänkande i de bägge propositionerna om en nyemission i PK-banken, riktad till Stockholms fondbörs. Genom propositionerna nr 70 och 98 visar regeringen ett nyvaknat intresse för att utnyttja de möjligheter en fungerande kapitalmarknad ger. För Postoch Kreditbanken är det av stor betydelse att tillgången till denna kapitalmarknad kan bli möjlig även för en statsdominerad bank. Möjligheterna till expansion och möjligheterna att dra till sig ytterligare kompetens till företaget ökar därmed. Utifrån principiella utgångspunkter har vi därför naturligtvis ingenting att erinra mot att statsmakterna genom nämnda konstruktioner minskar sitt ägande i PK-banken till 85 96. Tvärtom förefaller den uppläggning regeringen valt i synnerhet i proposition nr 98 mycket intressant. Vi anser däremot att regeringen inte går tillräckligt långt i sina förslag. PK-banken bör enligt vår uppfattning i dess helhet avyttras via börsen — gärna med företrädesrätt för de anställda, gärna med företrädesrätt för de många småspararna, eventuellt också för pensionsstiftelser m.fl. för att garantera en så stor spridning av ägandet som möjligt. Detta skulle göra PK-banken mer konkurrensutsatt och effektiv. I ett första skede bör därför i enlighet med reservation nr 2 det statliga ägarengagemanget i PK-banken omedelbart nedbringas till högst 17090. En försäljning av PK-banken, helt eller delvis, bör naturligtvis även kombineras med att bankens särställning i förhållande till postverket och postgirot upphävs och att villkoren likställs med dem som gäller för övriga privata affärsbanker. PK-banken skall därmed inte ha några privilegier gentemot övriga affärsbanker utan kunna agera på marknaden som vilken annan bank som helst. Det tror jag är den bästa situation som PK-banken kan hamna i som företag betraktad. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 2 och 3 i näringsutskottets betänkande nr 23.

Fru talman! Den fråga som vi nu behandlar är välbekant. Så sent som i december månad hade riksdagen att ta ställning till regeringens proposition nr 70 med förslag om att staten skulle avstå sin företrädesrätt att såsom aktieägare teckna nya aktier vid en av PK-banken planerad nyemission. Näringsutskottet behandlade också propositionen, och den var klar för beslut i kammaren. I sista stund blev dock regeringen skärrad av den s.k. Raineraffären, och majoriteten i kammaren beslutade att återremittera ärendet till regeringen. Vi motsatte oss den återremissen, dels därför att vi inte fick godtagbara förklaringar till varför ärendet skulle gå på remiss, dels därför att det i propositionen inte fanns några tidsramar för den tilltänkta nyemissionen. Det gav PK-banken möjlighet att välja ett lämpligt tillfälle att gå ut på börsen med den omtalade emissionen. Proposition 98, som vi nu har att behandla, innehåller ett omständligare förfarande. Först skall staten tillskjuta det nya aktiekapitalet, och sedan skall Nr 105 man i en andra omgång gå ut med börsintroduktion av PK-banken. Under Torsdagen den utskottsbehandlingen har vi dock format förslaget på ett sådant sätt att man 22 mars 1984 har möjlighet att välja vilket av de två alternativen som bäst passar. I nuvarande läge tyder allt på att man kommer att välja det förfaringssätt som i höstas föreslogs i proposition 70. Det enda man uppnådde med återremissen var att man skapade oklarhet och spekulation om PK-bankens framtida ställning. I näringsutskottets betänkande 23, som vi nu behandlar, stöder en bred majoritet principen om en börsintroduktion av PK-banken. Det är bara vpk som anmäler en avvikande mening. För min del hälsar jag med tillfredsställelse att det är en bred majoritet i principfrågan. Vi tycker dock att man borde gå litet längre än vad regeringen föreslagit. Vi anser således att staten via börsen borde sälja ut av sitt gamla aktieinnehav. Den andel av aktierna som kommer att ägas av andra än staten blir enligt regeringens förslag ca 15 96. I reservation 2 vid utskottets betänkande föreslår vi att denna andel i första hand fördubblas. Även om så sker, kommer ändå karaktären av statlig bank att kvarstå. Orsaken till att vi lagt fram vårt förslag är bl.a. att vi är övertygade om att bankens ställning hos allmänheten skulle stärkas, om den privatiserades i högre grad. Dessutom skulle det resultera i ett betydande tillskott till statskassan, något som är nog så viktigt i nuvarande statsfinansiella läge. I samma betänkande behandlas också en rad motioner om försäljning och börsintroduktion av statliga företag. På den punkten har det inte varit möjligt att uppnå en bred majoritet. Socialdemokrater och vpk:are yrkar avslag på motionerna. För oss i centerpartiet gäller samma motiv som vi framför när det gäller en ökad privatisering av PK-banken. Dessutom vill vi rent principiellt understryka, vilket nämns i reservation 3, att staten endast undantagsvis skall driva företag. Vi anser det vara mycket angeläget att regeringen snarast lägger fram förslag om försäljning och börsintroduktion av statliga företag. Därmed skulle utrymme beredas för privata och kooperativa delägare. Vi inom centern anser att det vid en privatisering av hela, eller delar av, ett antal statliga företag finns stor anledning att beakta kravet på ägarspridning. Enligt min uppfattning skulle därför sådana aktier i statliga företag som förs ut på marknaden i viss utsträckning reserveras för de anställda i företagen. Särskilda sparprogram kunde erbjudas för förvärv av aktier. Lokala aktiesparklubbar borde ha rätt till företräde när det gäller köp av aktier. I reservation 3 efterlyser vi en noggrann belysning av just dessa frågor. Slutligen, fru talman, är det ju så, att marknaden genom skattefondssparandet, som infördes av den borgerliga regeringen och som nu får en efterföljare i allemansfonderna, tillförs så mycket riskvilligt kapital att det blir utrymme för en försäljning av statliga företag via börsen. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 samt i övrigt till utskottets hemställan. | st

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar ger en fin illustration av hur man från olika håll ser på statens roll som ägare till företag. Utöver de principiella, allmänna synpunkterna finns här ett konkret regeringsförslag, som gäller PK-banken. Folkpartiet har givetvis inte haft någon anledning att gå emot en börsintroduktion av PK-banken. Oavsett om det sker i två steg, i enlighet med propositionen, eller om det sker genom en enda nyemission senare betraktar vi det här förslaget som ett välkommet nytänkande från regeringen. Vi vill kraftigt understryka vikten av att den planerade börsintroduktionen verkligen kommer till stånd. Dessutom menar vi att staten bör sälja ut en betydligt större del av aktieinnehavet i banken. I reservation 2 konstaterar vi att den andel av aktierna som enligt förslaget kommer att ägas av andra än staten blir ca 15 96. Enligt vår uppfattning bör den siffran öka till minst det dubbla i ett första skede. Systemet med en statlig affärsbank är i stor utsträckning en kvarleva från ett tidigare skede i bankväsendets utveckling. Då fanns det kanske motiv för en sådan ordning. Nu finns inga sådana motiv. Vi är dessutom övertygade om att en privatisering av PK-banken skulle verka vitaliserande och stärka bankens ställning hos allmänheten. Vi har med anledning av PK-bankspropositionen också tagit upp bankens nuvarande monopol. Man har monopol när det gäller att förränta postgiromedel men också beträffande vissa betalningar. Folkpartiets grundinställning är att monopol alltid leder till fördyringar för kunderna och till ineffektivitet. Särskilt orimligt blir det om ett företag som är börsnoterat får sådana här monopolfördelar. PK-bankens kvarstående monopol måste alltså avskaffas. Vi menar att den nuvarande ordningen strider mot banklagstiftningens principer om konkurrensneutralitet. Om alla banker fick tävla om t.ex. bankgiromedlens förvaltning, skulle det med all säkerhet leda till ett bättre resultat. Den andra delen av betänkandet rör försäljning av aktier i statliga företag i allmänhet. Det är sannerligen inget nytt diskussionsämne, varken för utskottet eller för kammaren. Och positionerna är desamma — möjligen med undantag för den omorientering från socialdemokratiskt håll som kan spåras när det gäller PK-banken. Vi har från folkpartiets sida pekat på de speciella problem som är förknippade med att staten äger företag, t.ex. att statens huvudsakliga roll i samhället är en helt annan och att det med nödvändighet uppstår konflikter mellan dessa båda roller. Staten klarar inte att fungera som enbart ägare, och den viktiga funktionen i företaget blir därför dåligt tillgodosedd. Därför menar vi att statliga företag behöver få in andra ägarintressen, enskilda eller kooperativa. I flera fall borde en direkt försäljning till privata ägare kunna ske, i andra bör man eftersträva en sådan börsintroduktion som nu skall ske beträffande PK-banken. Det finns flera statliga företag där en försäljning, helt eller delvis, är särskilt motiverad. Varför skall t.ex. staten vara krögare? SARA tillhör absolut de företag som bör säljas. Ett annat exempel är KabiVitrum, som i samarbete med något annat läkemedelsföretag bör ha klart bättre förutsättningar för en gynnsam utveckling. Det är alltså vår förhoppning, fru talman, att börsintroduceringen av PK-banken skall vara ett första stapplande steg i riktning mot försäljning och börsintroduktion av flera statliga företag. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Det är ganska intressant att lyssna på de borgerliga företrädarna. Det är över huvud taget intressant och lärorikt att lyssna på folk som har en enda bestämd ideologi, nämligen pengar. Beroende på vart pengarna går skiftar nämligen också ideologin från tid till annan och från tillfälle till tillfälle.

Det är emellertid en filosofi som står helt i motsättning till vad olika borgerliga grupperingar, talesmän och partier har uttalat i andra sammanhang. Så fort ett privatintresse har fördel av att staten skänker pengar, ger subventioner, stöttar upp på olika sätt, betalar olika samhälleliga kringkostnader för t.ex. sjukvård, forskning och skola, har man ingenting emot detta. När det gäller gåvopolitik gentemot storfinansen kan man alltid räkna med att den borgerliga privatiseringsfilosofin inte håller, utan då anpassas ideologin efter var det finns pengar att hämta. Speciellt intressant är att höra den senaste företrädaren, Christer Eirefelt, som ju är invald för ett liberalt parti. Det är intressant att en av föregångarna till PK-banken — som nu detta liberala parti vill privatisera — var den gamla postsparbanken. Den inrättades på initiativ av en av Sveriges mer framträdande liberala politiker, statsminister Oskar Robert Themptander, någon gång i mitten av 1880-talet. Jag vill minnas det var då. Varför det? Jo, naturligtvis därför att liberala politiker på den tiden var företrädare för småfolket. De insåg att småfolk och löneanställda kunde ha behov av sparformer och bankinstitut, som inte var i de stora privata maktkoncentrationernas händer. Men, det är klart, socialliberalismen är sedan länge död. Liberalismen är nu uteslutande kommersiell, och det är fullständigt logiskt att med den förgudning av storfinansens maktställning som i dag är ledstjärna för folkpartiets politik är det privatiseringen av denna PK-bank som är kravet från det liberala partiet. På så sätt växlar, beroende på vart pengarna går, också den borgerliga ideologins faktiska innehåll och de positioner som den intar, de sidor på vilka den sluter upp. Fru talman! Detta var mer en allmän reflexion. Låt mig sedan går över till frågan om lämpligheten av att privatisera eller icke privatisera PK-banken. Som socialist är jag naturligtvis motståndare till att det förekommer ett så koncentrerat privat ägande, så väldiga maktpolitiska imperier som i den svenska bankvärlden. Men även de som i och för sig är anhängare av att det skall finnas stora privata affärsbanker — och till dem hör ju uppenbarligen socialdemokraterna— tycker jag har all anledning att stanna upp litet grand inför de tendenser som på det här området gjort sig gällande i regeringens propositioner under den senaste tiden. Utgångsläget är ju att Sverige är ett av de länder i världen — kanske det land i världen möjligen med undantag av Japan — som har den starkaste privatekonomiska maktkoncentrationen. Detta gäller alltså hela den kapitalistiska världen. Det finns inget annat land — möjligen med undantag av Japan — där så få människor, så små koncentrerade elitgrupper, kontrollerar eller äger så stora delar av finansvärldens och storindustrins tillgångar. Jag hade kunnat förstå logiken i den liberala filosofin, om man hade menat att en privatisering av en stor statlig bank skulle ha varit ägnad att sprida det ekonomiska inflytandet i samhället och att motverka koncentrationstendenser. Det hade åtminstone från liberal ståndpunkt varit en logisk och försvarbar linje, även om man som socialist inte hade kunna hålla med om den logiken. Men från liberalernas ståndpunkt hade det varit logiskt. Men det som här framställs som privatisering och som en sorts minskande av den stora, statliga makten är ju i själva verket bara ett förespråkande av en ökad och ännu mer centraliserad privat kapitalmarknad. Koncentrationen och centralisationen av kapital är utomordentligt hög i Sverige. Den är speciellt hög inom affärsbanksoch kreditinstitutens värld. Där är den högre än någon annanstans. Just denna makt är i mycket hög grad en nyckel till den koncentrerade privata kapitalmakt som råder inom storindustrin, och som i sin tur har allt starkare förbindelser med de stora transnationella finansimperierna, som spelar så stor ekonomisk och inte minst politisk roll i världen. När man då förespråkar en utförsäljning av aktier i den enda statliga affärsbanken i traditionell mening som finns, förespråkar man inte någon spridning av ägandet, och man förespråkar inte något öppnande av någon marknad, utan man förespråkar en ytterligare utökning av den redan starkt och hårt centraliserade privata kapitalmarknaden — det är värt att notera. Man skall se detta också i ljuset av en annan tendens — en grundläggande motsättning i den typ av ekonomiskt system som råder i den del av världen där Sverige är beläget. Vi har sedan länge — ända sedan industrialismens barndom — en accelererande tendens till att produktionens och finanslivets former blir alltmer samhälleliga, alltmer kollektiva. Det blir större enheter, sambandet mellan de olika enheterna och branscherna blir intensivare. Det blir en stark ekonomisk integration, och det kan beskrivas i sådana termer att man talar om ett ”församhälleligande” av det moderna ekonomiska livet. Men den yttre organisationsformen för detta ekonomiska liv är alltjämt dominerad av privata intressen. Vi får alltså en alltmer församhälleligad karaktär hos produktionen och samtidigt en bibehållen, gammaldags, delvis föråldrad, privat maktstruktur, som utgör produktionens organisationsform.

Det blir dessa strukturer, de redan mäktiga, som kommer att kunna ta sig in och utnyttja den uppbrytning av PK-banken som föreslås. Vi hävdar att det hade varit logiskt även från socialdemokratisk ståndpunkt att slå vakt om PK-bankens integritet. Det hade varit logiskt att säga att man i denna koncentrerade maktstruktur — där de privata stora affärsbankerna redan dominerar mycket kraftigt — åtminstone bör slå vakt om att det skall finnas en av detta privata etablissemang någorlunda oberoende bank, somt.ex. olika samhällsinstitutioner och samhälleligt ägda företag kan vara kunder i och där man kan ha möjlighet att ha litet annorlunda villkor, möjligheter till alternativ jämfört med vad bankerna med den dominerande privata ägarstrukturen kan bjuda. Detta gör naturligtvis att vi är bestämda motståndare till varje form av även partiell privatisering av denna statliga bank, PK-banken. Det kan finnas anledning att göra en liten principiell och filosofisk reflexion kring det tänkande som ytterst ligger bakom de borgerliga kraven i detta sammanhang. Det är ett tänkande som härstammar från vissa ganska extrema politiska grupper på högerkanten i Amerikas förenta stater, som företräder filosofin att man egentligen inte behöver någon stat, ingen samhällsapparat. Man anser att människorna skall utöva sitt inflytande dels genom sin köpkraft, dels genom att köpa aktier. Genom att sprida aktieinnehavet skall man få någon sorts motsvarighet till den politiska demokratin — och därför behövs inte den politiska demokratin. Statslivet och den offentliga apparaten kan man vara utan; man skall utöva sitt inflytande via personligt aktieinnehav, personligt ägande och genom att köpa saker och ting på marknaden. Det är ganska förbluffande att en sådan filosofi har sina förespråkare i det här landet. Det leder nämligen osökt tanken till den tid i Sverige när vi hade graderad rösträtt. Vad är den makt som aktieägande ger annat än en upprepning av de rösträttsbestämmelser som fanns här i Sverige på det kommunala området före 1918? Människor skall ha inflytande i proportion till hur mycket pengar de har. Det är den brutala och krassa klassfilosofin, och detta framställer man som ökande frihet för människorna! Det är dessutom inte sant att ägandet sprids ens i en begränsad krets; det stora flertalet av folket kommer ju alltid att stå utanför sådant inflytande. Men det är inte heller sant att detta aktieägande sprids ens i begränsade kretsar. Alla undersökningar som har gjorts har tydligt visat att dominansen för de stora ägarna ökar på aktiemarknaden och att de små ägarna är för många och att deras aktieinnehav är för spritt för att de skall kunna utöva något verkligt inflytande — det blir andra som så att säga i praktiken ”röstar över dem” eller t.o.m. röstar för deras aktier. Jag tror vi i det här sammanhanget måste anse det vara viktigt att erinra om att den politiska demokrati som arbetarrörelsen fått kämpa så hårt för gentemot de dominerande borgerliga krafterna här i Sverige inte kan ersättas av en aktiemarknad där människorna skall mätas och vägas som penningpåsar och där de skall rösta enligt det gamla systemet med graderad rösträtt. Låt mig så, fru talman, gå in litet på reservation 4, som också finns med här men som kanske kommit litet vid sidan om, eftersom ärendet huvudsakligen handlar om PK-banken. Den har det sambandet med PK-banksfrågan att den ställer krav på ett församhälleligande och begär en utredning som skall klarlägga i vilka former de ledande storföretagen, stiftelserna, kreditinstituten och affärsbankerna kan och bör överföras i samhällelig ägo. Då kanske någon säger: Ja, det är ju inte underligt att vpk, som består av socialister, förespråkar det; det ingår ju i vad de menar med socialism! Jag skall därför inte upprepa de pläderingar för den här överföringen i samhällets ägo av finansiella och ekonomiska nyckelposter i samhället som jag har gjort många gånger i den här kammaren — det är ingenting att förvåna sig över att en socialist företräder socialistiska ståndpunkter — men jag skall göra vissa erinringar om den verklighetsbakgrund som vi har sett som en utgångspunkt, när vi har ställt de här frågorna om den grundläggande ekonomiska makten i samhället. Detta skall jag göra mot bakgrund av att det blåser en starkt modebetonad politisk vind här i landet. Marknadsekonomin framställs som en automatiskt och anonymt fungerande mekanism, som på ett riktigt sätt avväger priser och kostnader och ser till att resurser alltid hamnar där de skall och att den produktion kommer fram som bör komma fram. Det där är naturligtvis en upprepning av gamla kammarlärda 1800 talsteorier om att samhället fungerar på det sättet. Men de gamla liberala ekonomerna, som teoretiserade fram de här teorierna hade på sin tid vissa sanningar att komma med. De beskrev det industriella och kommersiella samhällets marknad på ett många gånger i princip riktigt sätt, och de försökte få ett vetenskapligt grepp om vad som karakteriserade den. På den tiden när de gjorde det var kapitalismen en annan än vad den är i dag. Då var kapitalismen präglad av att det fanns väldigt många men relativt små företag inom varje bransch och på varje produktionsområde, där inget av företagen var tillräckligt stort för att självt kunna påverka marknaden och prissättningen, varför det rådde en relativt hög grad av vad vi brukar kalla för fri konkurrens. Men vi har ju inte längre den sortens kapitalism — och vi har aldrig haft den i riktigt renodlad form heller. Den ekonomiska verkligheten i dag, i varje fall i de högt industrialiserade länderna, är väsentligen en annan — och det är den f.ö. även i de u-länder som är indragna i den kapitalistiska intressesfären, därför att de stora transnationella finansimperierna spelar en mycket stor roll där. Detta kanske man kan diskutera oavsett om man företräder en borgerlig grundinställning eller en socialistisk grundinställning. Men jag tycker det är dags att sluta med den idealiserade och falska bilden av den automatiskt fungerande idealiska marknadsekonomin och i stället fråga oss hur den fungerar i verkligheten. Vad vi kan iaktta — det finns undersökningar om detta ända sedan 1930-talet — är att genom den ekonomiska ägandeoch maktkoncentrationen bringas marknadsmekanismerna, sådana som vi kände dem i frikonkurrenskapitalismen, mer och mer att upphöra. Stelheten i anpassningen när det gäller priser, kapitalinvesteringar, kostnadsbilder och liknande blir alltmer tydlig. Det vi kallar marknadssystemet har inte den grad av anpassning och flexibilitet som det enligt sin teori skall ha. Detta är en av de faktorer som gör att de ekonomiska kriserna i dag blir svårare — och framför allt svårare att komma ur — än vad som var fallet t.ex. i början av det här seklet eller under 1800-talet. De blir mer långvariga, får en mer kronisk och strukturell natur. Detta visar sig t.ex. i att det i dag officiellt skall heta att vi har en högkonjunktur i de nationer som hör till den s.k. OECD-gruppen. Men icke förty har vi 20 miljoner arbetslösa. Och det skall kallas högkonjunktur! Någonting måste ju vara fel, när detta väldiga utbud av arbetskraft inte intresserar företagen då det gäller investeringar. Det måste finnas inre motsägelser i systemet, i marknadsekonomins grundläggande funktion, om den kan hålla sig med den typen av svåra motsägelser och allvarliga sociala kriser och problem. Det är detta som talar för att man bör ställa frågan: Är det här systemet — med sin tilltagande privata maktkoncentration, med sin tilltagande monopolisering av prisbildning och marknad, med sin alltmer bristande elasticitet i fråga om produktionsfaktorernas anpassning till varandra — det riktiga systemet? Är detta det system som kan lösa problemen? Man kan då säga att vi skall gå tillbaka till kapitalismen sådan den tedde sig i tidigare skeden, när den var mer konkurrenspräglad. Men det låter sig ju inte göra — det är inte så lätt att gå tillbaka till stenåldern, även om man tycker att det skulle vara behagligt att leva där, jämfört med att leva i det nuvarande samhället. Det kan finnas ett annat alternativ, nämligen att de stora maktkoncentrationer som utgör delar av det här systemet och som så att säga genom sin organisationsform, genom sin koncentration av inflytande, är de som bär skulden till stelheten i det ekonomiska systemet. Jag syftar på detta att marknadsekonomin inte fungerar enligt sin teori utan fungerar på ett helt annat sätt i verkligheten. Dessa maktkoncentrationer kanske skulle församhälleligas, öppnas för ett mer samhälleligt och demokratiskt inflytande, för ett folkligt inflytande, så att man bättre kunde styra teknologin. Man skulle då kanske kunna få fram nya ting på marknaderna och fullfölja en utveckling som verkligen tillgodosåg de sociala behov som är otillfredsställda i dag. Kanske skulle det i så fall bli en utveckling som fick de 20 miljonerna arbetslösa i arbete. Jag menar alltså att det finns anledning att ställa sådana frågor, därför att det ekonomiska system som Sverige är en del av inte fungerar enligt teorin. Det har blivit något annat än vad det en gång var. Om detta kan man som borgerlig politiker ha en åsikt och som socialist naturligtvis en annan. Men det viktiga är ändå att man inte blir offer för några illusioner och framställer detta system som ett idealsystem, vilket löser alla problem och fördelar alla resurser på rätt sätt. Man måste se att verkligheten har fört systemet till en position, där det inte bara är fråga om stelhet och bristande marknadsanpassning samt kroniska kriser. Nej, det är också fråga om att det bildas stora transnationella imperier som hotar den nationella självständigheten, inte minst för små nationer som Sverige. Och dessa transnationella imperier är sannerligen inga som håller sig borta från politiken. Moderata samlingspartiets företrädare hävdade i föregående debatt att politiker inte skulle blanda sig i finanssaker och företagssaker. Men moderaterna har tydligen ingenting emot att de stora privata finansimperierna blandar sig i politiken. Detta är någonting som man som demokrat har anledning att på det skarpaste vända sig emot. Det finns alltför många exempel runt omkring i världen — och det finns många exempel också här i Sverige — på att de ekonomiskt mäktiga i kraft av sina tillgångar, i kraft av sina pengar har kunnat utöva ett styrande och härskande inflytande som helt och hållet har omöjliggjort för folkflertalet att i demokratiska former göra sina intressen gällande. Med dessa något allmänna synpunkter, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 4.

Fru talman! Moderat näringspolitik bygger i huvudsak på att man med ramar och ramhushållning skall ange de gränser inom vilka näringslivet skall fungera. Inom dessa ramar vill vi ha en fri och öppen konkurrens på lika villkor mellan alla upptänkliga former av företag. Det skall finnas kooperativa företag och privata företag. Det kan finnas statliga företag och alla möjliga andra former som under fri konkurrens skall kunna tävla om att producera de bästa och billigaste varorna. Det här med gåvopolitik i förhållande till industrin som Jörn Svensson var inne på är något som närmast står i överensstämmelse med industripolitiken i socialistisk tappning och som vi har voterat emot i denna kammare. Sedan till koncentrationen av ägandet. Det finns en sorts koncentration av ägande till olika former av investmentbolag. När det gäller skattefondssparandet har många tiotusentals småsparare slutit sig samman för att enklare och mera effektivt kunna bevaka sina intressen. Det är ni inom det socialistiska lägret som har arbetat emot skattefondssparandet. Skattefondssparandet har spridit aktieägandet i det här landet mer än någonting annat. Det är i stället stödpolitiken i socialistisk tappning som har lett till en koncentration. Ert ointresse för småföretagandets och småspararnas villkor gör det svårt för dessa grupper att komma fram i tillräckligt stor utsträckning. Vad Jörn Svensson är ute efter är maktkoncentration i dessa rätta bemärkelse till en liten grupp människor, nämligen de som sitter här eller till politiker i allmänhet, och det tycker vi är negativt.

Fru talman! Naturligtvis är det stor skillnad ideologiskt sett mellan Jörn Svenssons uppfattning och min. Jag representerar centerpartiet och Jörn Svensson vpk. Vi i centerpartiet är emellertid inte så otroligt hårt bundna av vår ideologi att vi inte kan handla praktiskt. Vi anser inte att statligt ägande av företag skall vara ett självändamål. Det kan finnas tillfällen då vi kan acceptera ett statligt ägande av företag, t.ex. när staten medverkar till rekonstruktioner av krisdrabbade företag. Då kan det vara naturligt att staten också tar ett ägaransvar. Lika naturligt som det är att staten i sådana fall tar ett ägaransvar anser vi det emellertid vara att staten säljer företag. Jörn Svensson menar att det medför en ökad koncentration att staten säljer ut en del av sitt aktieinnehav i PK-banken. Det är precis tvärtom. Jag pekade i mitt anförande på att det vi skall åstadkomma med utförsäljningen är en ökad spridning av aktieägandet. Det har vi också goda förutsättningar att få. Därmed kan fler människor få delägaransvar, insyn och inflytande. Jag vill i det här sammanhanget fråga Jörn Svensson hur stort inflytande människorna har i den socialistiska stat som är Jörn Svenssons mål och ideal. Slutligen vill jag peka på ett egendomligt förhållande. Av Jörn Svenssons anförande framgick att han inte kan tänka sig någon som helst privatisering avstatliga företag. Hur har man då i det ärende som nyss har diskuterats här i kammaren, men som vi ännu inte har fattat beslut om, kunnat stödja skrivningen i utskottets betänkande?

Fru talman! Sedan mitten av 1800-talet har det faktiskt hänt en del i samhället, Jörn Svensson. Jag skulle vara dålig liberal om jag inte vore beredd att ompröva beslut som togs i mitten på 1800-talet. Då var det säkert befogat med statliga intressen i en bank. Men på hundra år förändras motiven för statlig etablering. Då måste det också vara möjligt att ompröva de ägarformer vi har. Det skall inte vara självklart att de statliga intressena ligger kvar. Vi är övertygade om att när man nu vill sprida makt och ansvar gör man det inte genom att hålla fast vid statens inflytande, utan precis tvärtom. Statens och politikernas inflytande över kapitalet är sannerligen stort nog. Att fördela PK-bankens aktier på det sätt vi föreslår tror jag däremot inte är verklig maktspridning. Därmed kan det också bli ett vapen mot den privata maktkoncentration som vi är lika mycket motståndare till. Det är då vi kan undvika de små elitgrupper som Jörn Svensson talar om.

Fru talman! Det är intressant med ideologiska debatter. Tyvärr tillåter inte den korta repliktiden att jag tar upp alla de frågor som de tre borgerliga talarna har berört. Jag måste begränsa mig till tre punkter som jag tycker är angelägna att understryka. Mycket enkelt utryckt är mitt mål som svensk socialist en socialism där det inte någonstans finns graderad rösträtt, där det i alla ekonomiska och politiska angelägenheter av övergripande natur och inriktning råder demokrati. Detta är alltså oförenligt med den form av kapitalism vi har i Sverige. Som svensk socialist är jag inte någon entusiast för staten i och för sig, i synnerhet inte för den traditionella statsapparaten, som har konservativt och auktoritärt ursprung i den svenska historien. Det finns andra, kooperativa samhälleliga former som är mer demokratiska än staten, även om man ibland måste försvara det statliga ägandet, när det hotas av den privata storfinansens intressen. Två ting, som jag tror är intressanta för en fortsatt ideologisk debatt vid något annat tillfälle, är följande. Jag vänder mig kanske särskilt till Tage Sundkvist med att säga att det inte är så att man fritt kan välja precis vilken kombination man vill av privat och offentligt. Man kan inte välja vilken typ av koncentration man vill ha. Problemet med det nuvarande ekonomiska systemet i Sverige är att det sedan hundra år, till följd av sina inre mer eller mindre ödesbestämda utvecklingsmekanismer, är på väg mot ständigt ökad koncentration. Det är så att säga kapitalismens egenskap att den blir alltmer centraliserad och monopoliserad i sitt ägande och i sin marknadsbildning. Därför beter den sig inte längre i enlighet med sina teorier. Vi har anledning att förhålla oss till alla de problem som denna automatiska, självutvecklande process medför. Vi kan inte önska oss tillbaka till den gamla, fina liberala konkurrenskapitalismen, som ekonomer som Adam Smith satt i sina studerkammare och prisade. Den finns inte längre. Vi har nu en annan kapitalism, och den uppställer andra problem. Det tycks mig som om ni inte riktigt följt med. Vidare, för att stimulera till en litet mera partiobunden och fri debatt, skulle jag gärna vilja säga ett ord om en borgerlig amerikansk vetenskapsman och ekonom som jag tycker genom sin vetenskapliga ärlighet väcker stor respekt. Jag som socialist har från min utgångspunkt läst honom med stort utbyte och känner en väldig aktning för honom. Han heter Joseph Schumpeter. Han var i politiska och ekonomiska ting ganska mycket till höger om Per Westerberg, men han såg mycket klart den kapitalistiska koncentrationsprocessens konsekvenser. Han var mer eller mindre övertygad om att detta skulle leda till mycket svåra problem, både ekonomiskt och för demokratin och friheten. Han hade en klarsyn som de borgerliga politikerna här i Sverige uppenbarligen saknar.
Fru talman! För Jörn Svensson är väl borttagandet av den s.k. graderade rösträtten när det gäller ägande en socialisering och ett avskaffande av det enskilda ägandet. Det är naturligtvis ett sätt att lösa problemen. Vi har valt det andra sättet — att i stället tillåta olika former av ägande, allt från socialistiskt styrda företag till enskilt styrda företag, kooperativa företag och löntagarstyrda företag. De får i fri och ärlig konkurrens visa vad de duger till. Det avgörande är vilka som vill arbeta där och vilka som vill köpa deras produkter. Det är detta frihetsalternativ som vi har, i stället för er mycket bundna och styrda modell. Vad vill Jörn Svensson egentligen ha i stället för statsmakten, som han tydligen tycker är någonting auktoritärt och obehagligt? Det blir mycket lätt statsmakten som styr om det inte finns några andra ägare. Jörn Svensson talade om att det skulle bli en centralisering och monopolisering med en fri och öppen konkurrens. Jag undrar om inte Jörn Svensson är låst i gamla teknikuppfattningar. Förr var det de långa serierna som till varje pris gav den bästa ekonomin. Vi finner i dag inom svensk bilindustri många företag med relativt små serier som går alldeles utmärkt. Den robotisering som följer med den tekniska utvecklingen gör att små enheter kan bli nog så konkurrenskraftiga. Detta slår sönder Jörn Svenssons något förlegade teorier om centralisering och monopolisering. Vi får i stället en ökad konkurrens.
Fru talman! Jörn Svensson säger att vi inte har följt med och inte vet vad han menar. Jag får lov att säga att det är litet besvärligt. Jörn Svensson svarade inte på min fråga varför vpk har helt olika inställning till privat ägande i två på dagens föredragningslista på varandra följande betänkanden. Om Jörn Svensson menar att vpk:s handlande är resultatet av ett logiskt tänkande, har jag litet svårt att hänga med. Jag fick alltså inte svar på min fråga varför vpk i näringsutskottets betänkande 22 kan tänka sig en försäljning av statligt ägda företag medan man i betänkande 23 inte kan göra det. Intog partikamraten Oswald Söderqvist fel ståndpunkt när vi behandlade betänkande 22? Eller är det detta nya som vi inte har följt med och lärt oss som ligger bakom dessa tankegångar?

Fru talman! Jag är helt övertygad om att Tage Sundkvist ställer denna skenbart litet luriga kuggfråga väl medveten om vad det är för skillnad mellan de två fallen. I ett fall kan det finnas en privat industri som går dåligt. Av skilda skäl kan det i ett konkret läge vara nödvändigt — om inte en katastrof skall inträffa— att gå in med olika former av statligt stöd och statligt kapitaltillskott. Men det är kanske inte någonting som man i det längre perspektivet har anledning att hålla på med. Det kan vara en stor skillnad mellan å ena sidan det praktiska fallet och å andra sidan det praktiska fall som består däri att man har en enda statlig affärsbank men vid dess sida en väldig pyramid av privat finansiell maktkoncentration i det övriga bankväsendet. Då kan man inte gärna vara för att också denna sista bastion av allmänt ägande inom bankvärlden skall säljas ut. Det är en rätt enkel och praktisk logik. Jag tror att Tage Sundkvist förstår den. Låt oss göra en sista liten erinran om den idealbild som borgerliga politiker, ekonomer och företagsledare så gärna gör sig av den kapitalistiska typen av marknadssystem i relation till den verklighet som detta system uppvisar. Per Westerberg försöker nu skapa en positiv bild av den nya tekniken, vars grundvalar mer än någon annan hittillsvarande teknik är kontrollerad av ett par stora multinationella finansimperier — IBM och ett antal stora datorföretag — som i en oerhörd grad styr teknologins utveckling på detta område. Möjligheterna att frigöra sig från deras grundläggande koncept är oerhört små. Hela detta problem har tagits upp t.ex. i en stor rapport från Romklubben. Där pekar ekonomer och experter som sannerligen inte är några socialister på faran av denna utveckling. Det förhåller sig inte så att konkurrensen ökar. Om vi gör en jämförelse med läget beträffande världskapitalismen och Sveriges ekonomiska självständighet som nation för 50 år sedan, skall vi finna att kapitalkoncentrationen har blivit större, att den lilla elit som har det avgörande ekonomiska inflytandet har blivit mindre och mäktigare, att de transnationella imperierna, till vilka flera svenska storföretag nu mer och mer kan räkna sig, har blivit allt mäktigare. De representerar en övernationell auktoritet, som är mäktigare än någon av de offentliga och demokratiska institutioner som liberaler och socialister i ett tidigare skede har kämpat för och byggt upp. Det är denna alltjämt fortgående automatiska process som vi måste förhålla oss till. Det är inte så att konkurrensen ökar och friheten blir större. Tvärtom flyter systemet, på grund av en inre automatik, i en annan riktning. Det är detta som vi någon gång måste förhålla oss till, inte till utopier som hör hemma i 1800-talet.

Fru talman! För att PK-bankens egna kapital skall motsvara de krav på täckning av bankens placeringar som vår banklagstiftning föreskriver föreslår regeringen nu en ökning av bankens aktiekapital till 750 milj.kr. Avsikten är att en del av aktiekapitalet skall försäljas till allmänheten. Utskottets majoritet tillstyrker regeringens förslag i det här avseendet. Till utskottets betänkande har dock fogats två reservationer som berör förslaget om en förstärkning av av bankens aktiekapital. I reservation nr1 från vpk yrkas på en helt statlig finansiering av aktiekapitalet. Under debatten i kammaren har motiveringen härtill närmare klargjorts. Utskottsmajoriteten har inte funnit det oförenligt med bankens roll som statlig bank att man i begränsad omfattning ger utrymme för ett icke statlig kapital. I reservation 2 från de borgerliga partierna föreslås att riksdagen skall göra ett uttalande innebärande att den andel av aktiekapitalet som skall släppas ut ökas till minst det dubbla och alltså blir minst 30 260. Under diskussionen i kammaren har vi fått uppleva att de borgerliga företräder två meningar. Å ena sidan hävdar Per Westerberg att PK-banken i sin helhet bör avyttras. Å andra sidan menar Tage Sundkvist att minst 30 26 av PK-bankens aktiekapital bör försäljas. Tage Sundkvists motivering för detta förslag är att staten under sådana förhållanden fortfarande skulle vara ägare till banken, så att den skulle förbli en statlig bank. I samma reservation finns alltså förborgade två uppfattningar, en som egentligen bygger på att banken skall helt privatiseras och en som går ut på att det är lämpligt med en större utförsäljning än vad regeringen nu föreslår. Försäljningen skall ändå uppenbarligen begränsas till 30 70, eftersom banken — om jag fattar det hela rätt — fortfarande skall ha karaktären av statlig bank. Folkpartiets ställningstagande är inte mycket att kommentera — det partiet springer ju numera i hälarna på moderaterna i den här typen av frågor. Jag vill då klart säga ifrån att operationen att introducera PK-banken på börsen sannerligen inte har den innebörden att vi skall privatisera denna statliga bank. Det är tvärtom på det sättet att vi tycker att detta kan vara en väg att skapa ett nödvändigt kapital i ett visst läge, samtidigt som banken noteras på marknaden, vilket naturligtvis gör det möjligt för banken att i framtiden bli mer operativ på denna marknad. Det är den kalla verkligheten bakom detta förslag, som naturligtvis har sina sidor, eftersom det innebär att banken i fortsättningen kommer att få in andra ägare än staten. Fru talman! Jag yrkar alltså avslag på såväl reservation 1 som reservation 2 med konstaterandet att regeringens förslag i det här avseendet är väl avvägt. Reservationerna 3 och 4 gäller båda frågan om de statliga företagen. Vpk-reservationen går ut på att riksdagen skall beställa en parlamentarisk kommitté med uppgift att lägga fram konkreta förslag om hur storföretag, banker, försäkringsbolag osv. skall överföras till samhälleligt ägande. Den borgerliga reservationen går i den rakt motsatta riktningen. Man säger där: ”Det är angeläget att regeringen snarast lägger fram en plan för försäljning och börsintroduktion av statliga företag.” Båda dessa reservationer har sådana inriktningar att de inte står i överensstämmelse med vår uppfattning om det statliga företagandet. Jag yrkar alltså avslag på såväl reservation 3 som reservation 4. Samtidigt som vi inte ser några skäl till att dramatiskt öka det statliga företagandets andel i det svenska näringslivet genom ett statligt övertagande av stora sektorer av det privata näringslivet, menar vi att den avveckling av det statliga företagandet som de borgerliga partierna förordar är helt oantagbar. I stället måste det statliga företagandet anpassas från fall till fall. När särskilda omständigheter föreligger, får man vidta de åtgärder som nöden kräver eller som staten har intresse av ur näringspolitisk synvinkel. Detta är en princip som vi drivit länge, och den har också varit orsaken till att vi accepterat den kraftiga ökning av det statliga ägandet som skedde under de sex borgerliga regeringsåren. Det är närmast skrämmande att höra att dagens företrädare för de borgerliga partierna helt enkelt inte låtsas om att den statliga sektorn under den borgerliga regeringsperioden faktiskt ökade och ökade ganska kraftigt. Att vi sedan staten för många miljarder sanerat de här företagen och deras ekonomi omedelbart skulle sälja tillbaka dem till de ägarkategorier som körde ned företagen i botten och påyrkade samhälleligt övertagande är naturligtvis fullständigt orimligt. Vi anser att det statliga företagandet måste vara ett aktivt medel i näringspolitiken. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 23. Tidigare i debatten talade Per Westerberg om de klåfingriga politikerna, som inte borde lägga sig i företagandet. Jag vill fråga Per Westerberg om han klart och entydigt kan tala om för mig hur det i dag hade varit med de företag som kom till riksdagen via regeringen och begärde hjälp till överlevnad. Är det den typen av klåfingrighet som de skall betacka sig för, eller vad är det? Titta litet grand hur det står till runt om i världen. Vi är sedan flera år tillbaka vana vid direkta statliga subventioner för rekonstruktion av viktiga industrier som hamnat i obestånd. Det har lett till ett ökat statligt ägande, som jag nyss sade. Det har de borgerliga partierna under sina regeringsår verksamt bidragit till. Vi har fått genomföra strukturprogram för produktoch produktionsmässiga specialiseringar med statligt stöd under en lång följd av år inom ett flertal industrigrenar. Är det den klåfingrighet som Per Westerberg tycker inte passar i näringspolitiken? Vi har i så fall en annan typ av klåfingrighet, som gäller kapitaltillförsel till finansiering av investeringar, marknadsföring, exportstöd, osv. Det ingår som ett verksamt medel i näringspolitiken. Det är självklart att klåfingriga politiker också engagerar sig i denna politik. Vi har fått arbeta med särskilda avskrivningsregler och liknande när det gäller investeringsverksamheten. Vi har en hel rad forskningsoch utvecklingsinstitut som staten satsar pengar i. Där fattade jag kanske Per Westerberg rätt, för han tyckte att man till nöds skulle kunna acceptera den typen av insatser. Men det är faktiskt på det viset att den statliga näringspolitiken behöver också de statliga företagen. Dessa gör en mycket god nytta i och med att de håller sysselsättningen uppe och håller i gång vissa branscher som det knappast skulle vara särskilt intressant för de privata bolagen att satsa i. De stora koncernerna i det här landet satsade inte särskilt glatt och villigt för att bevara varvsindustrierna och stålindustrin. Var var de stora kapitalägarnas generositet då det gällde att satsa för framtiden? Den fanns bara inte. När det gäller frågan om marknadsekonomin skall jag inskränka mig till att säga att den råa och oförfalskade marknadsekonomin, den som ni moderater kallar för frihet, leder till en stark koncentration och ofrihet för de många människorna. Alla vet att om man inte får någon grimma på marknadsekonomin, leder det ofrånkomligen till en maktkoncentration för ett fåtal människor. Det hela går ju ut på att till varje pris bli störst och bäst. Då slår man under sig allting annat. Slutligen några ord till Christer Eirefelt, som med anledning av vår inställning till PK-banken talade om en omsvängning från det socialdemokratiska partiets sida. Men Christer Eirefelts parti satt ju i regeringsställning under sex år, och var var alla de förslag som gick i den här riktningen då? Vi såg inga sådana förslag.
Fru talman! En näringspolitik som går ut på en ramhushållning, inom vilken det skall finnas en fri konkurrens på lika villkor är ingen rå kapitalistisk politik. Det är en social marknadsekonomi med möjligheter att ta bort eventuella felaktigheter eller avarter inom de ramar som man har ställt upp. Vi vill ha en fri konkurrens på lika villkor. Därför har vi nödgats gå med på vissa former av exportstöd, eftersom man lämnar det i en lång rad andra länder. Annars skulle svensk exportindustri få sämre arbetsvillkor än motsvarande företag i andra länder. Det är därför vi vill försöka skapa gynnsamma arbetsvillkor för hela den svenska industrin, så att den skall få gynnsamma konkurrensförhållanden och kunna producera mer och öka den totala välståndsutvecklingen. Vi vill inte gå in på den här formen av selektiva stödåtgärder och den stödpolitik som Sivert Andersson gör sig till tolk för. Jag tror inte att det var lyckligt med de många ingripanden i företag som gjordes i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Vi tror att en tillämpning av det s.k. konkursinstitutet hade varit en väsentligt bättre och mer human metod mot såväl anställda som ägare. Statsmakterna borde ha tagit till vara samhälleliga intressen, i stället för att hålla företag utan framtidsutsikter över vattenytan till oerhört höga kostnader. Detta kommer troligen aldrig att vara en framkomlig väg för att klara ut problem. För att helt kort återgå till PK-banken vill jag bara notera Sivert Anderssons halva löfte och vad han sade om att de operativa möjligheterna ökar genom att man får ett privat ägande i PK-banken. Detta kan möjligen ge en antydan om ett visst realistiskt nyvaknande, som kan medföra ytterligare affärsmöjligheter och kanske ännu större spridning av ägandet i PK-banken. Jag hoppas att även Sivert Anderssons tal om att han endast kan tänka sig privatiseringar efter bedömning från fall till fall, när enskilda skäl talar för det, kommer att leda till en rad privatiseringar i framtiden. Det finns ju en rad företag, bl.a. inom Statsföretagsgruppen, som har brist på pengar och som har ett behov av att låta börsintroducera sig även på utländska börser för att kunna slå sig in på nya marknader, inte minst den amerikanska. Det är ju därför många andra svenska företag har valt den vägen. Jag tror att ett breddat ägande inom de många statliga företagen är mycket viktigt för en expansion av såväl marknad som företag.
Fru talman! Sivert Andersson säger beträffande PK-banken att det har framförts två olika meningar från borgerlig sida här i dag. Jag konstaterar dock att det bara föreligger en reservation — och den reservationen kanske t.o.m. ryms inom de marginaler som finansminister Feldt har omnämnt i propositionen. Han säger att en utförsäljning på börsen av 15 96 av aktierna i PK-banken mycket väl ryms inom ramen för vad man kan tänka sig — kanske t.o.m. 30 96 finns inom denna marginal. Sivert Andersson säger att man från socialdemokratisk sida vill ta ställning från fall till fall i fråga om de statliga företagen. Jag har i och för sig förstått det. Utförsäljningen av Luxor var ju ett exempel, ett fall. PK-banken, där man nu börjar sälja ut en liten del, är ett annat fall. Jag hälsar båda dessa fall med största tillfredsställelse, för de visar trots allt på en omsvängning i den socialdemokratiska politiken. Man anser och inser att statliga företag även går att sälja. Sivert Andersson kritiserar oss för att vi under regeringsperioden 1976 1982 köpte upp många företag i statlig regi. Men Sivert Andersson vet lika väl som vi att detta var tvingande åtgärder för att rekonstruera krisdrabbade företag, som i mycket stor utsträckning var krisdrabbade till följd av den politik socialdemokraterna hade fört under sin regeringstid. Det är rätt naturligt att vi gick in och gjorde denna rekonstruktion. Man skall dock lägga märke till att vi aldrig har fått beröm för det arbete som vi då gjorde förrän nu, när industriministern kommer med den s.k. förnyelsepropositionen. Där gert.o.m. han beröm för den rekonstruktion och den omstrukturering som vi har gjort i svenskt näringsliv under vår regeringsperiod. Men vi tycker inte att det finns någon anledning att se så dogmatiskt på frågan om just statens ägande av företag så att det enbart är en fråga om att köpa, utan vi ser också möjligheten att sälja. Det är därför vi nu har sagt att det kan vara lämpligt att göra så.
Fru talman! Att Sivert Andersson inte skulle känna igen folkpartiets ståndpunkt när det gäller statlig företagsamhet är naturligtvis inte sant. Han vet mycket väl att vi skulle ha kunnat skriva denna motion praktiskt taget ordagrant med samma principiella innehåll för både 10, 20 och 50 år sedan. Men ett sådant konstaterande hade inte varit lika lätt att raljera med naturligtvis. Det som hände efter 1976, Sivert Andersson, var en markant omsvängning från en mängd selektiva insatser till generella förbättringar för näringslivet. Tidigare var det politikerna som i varje skede skulle peka ut vilka produkter som skulle bli spjutspetsarna in i framtiden. Någon tilltro till den erfarenhet och det kunnande som fanns ute i företagen hade man inte. Dess värre har ju pendeln nu svängt tillbaka med den nya regeringen. Den s.k. förnyelsepropositionen innehåller ju precis samma tankegångar. Det är en mängd arbetsgrupper, en mängd råd, det är STU och det är SIND som skall avgöra framtiden för företagsamheten. När det gäller utförsäljningen av statliga företag finns det ofta, som jag redan sagt, fullgoda skäl till ett statligt företagsköp vid det tillfälle då detta görs. Men vi säger att motiven för statligt företagande kan försvagas under hand, och då skall det inte vara självklart att företagen måste förbli statliga. Man måste då på nytt pröva vilken ägandeform som är den bästa, precis som man nu gör beträffande PK-banken — visserligen i blygsam omfattning, men ändå. Det här resonemanget leder oss alltså fram till att man i åtskilliga fall bör överväga att introducera andra statliga företag på börsen eller på annat sätt få in privata intressen i företagen.
Fru talman! Sivert Andersson kommer väl att ha fullt upp att göra med att försvara sina positioner gentemot de borgerliga, och jag begär inte att han skall replikera mig. Vi kan ta den här debatten en annan gång. Men jag vill ändå göra en notering till hans resonemang om att socialdemokratin inte är för ett utsträckande av det samhälleliga engagemanget i det ekonomiska livet, utan har, som det brukar heta, en mer pragmatisk inställning; man arbetar mera från fall till fall. Den uppfattningen gick kanske att hålla sig till i ett tidigare skede, men på den punkten fruktar jag att situationen nu håller på att bli i så hög grad annorlunda att en sådan uppfattning inte duger. Det finns ju en risk som vi ser inför våra ögon nu att det statliga företagandet då blir inskränkt till att ingripa i krisindustrierna, att belasta sig själv med väldigt många svåra problem och försöka reda ut dem där det privata näringslivet misslyckats eller där den ekonomiska krisen slagit speciellt hårt och nödvändiggjort ett samhälleligt ingripande. Det är inte bra om staten och andra former för samhällelig aktivitet i det ekonomiska livet inskränks till att bara hålla på med den sortens negativa och defensiva verksamhet. Det problem som arbetarklassen och arbetarrörelsen ställs inför den närmaste framtiden blir ju t.ex. den strukturella utvecklingen i det ekonomiska livet i Sverige med de allt starkare transnationella företagen, med tendenser till att makten förläggs utanför Sverige och blir opåverkbar härifrån. Det är en sida av saken. Den andra sidan är det mycket intressanta men också allvarliga och problematiska genombrottet för en helt ny typ av teknik, en ny teknik som kan utvecklas helt olika beroende på vilka maktcentra som styr den. Vore det inte dags i det läget att säga att denna utveckling inte får lämnas åt de stora, privata koncernerna? Det är dags för samhället att i någon form av samhällelig företagsamhet gå in och på dessa nya sektorer också vara vägledande för att garantera en sådan ekonomisk och social utveckling som traditionellt står i överensstämmelse med arbetarrörelsens klassiska värderingar och framtidsmål.

Fru talman! I denna replikrunda har det kommit fram en del synpunkter som jag tycker är ganska intressanta, men en del förstår jag inte riktigt. Per Westerberg säger exempelvis att konkursen skulle vara ett utomordentligt näringspolitiskt medel. Den kanske är det i vissa fall. Men jag förstår inte logiken när han påstår att samhället får ta vara på sina intressen hos konkursförvaltaren, eller hur han uttryckte det. Hur blir man mindre klåfingrig när man skall försöka ta reda på resterna av ett företag i en konkurs än om man försöker göra det före konkursen? Jag hoppas att det finns en möjlighet att få svar på den frågan, för det vore intressant att känna till skillnaden. Var är man klåfingrig, och var är man inte klåfingrig, om man som politiker använder näringspolitiska medel för att stödja och försöka utveckla industrin? Sedan gjorde sig Per Westerberg skyldig till en felcitering. Jag sade inte att det är privatiseringen i sig som ger PK-banken större operativa möjligheter i framtiden. Det är inte det faktum att det kommer in ett antal nya ägare som ger de möjligheterna, utan det faktum att man får bankens värde fastlagt genom en börsnotering. Det är bara genom att sälja ut aktier via börsen som man får den effekten, och det öppnar ju möjligheter till en friare operativ verksamhet i en marknad där vi vet att det mesta handlar om en värdering där. Tage Sundkvist förstod nog inte riktigt vad jag menade. Han sade att jag hade noterat att det fanns två meningar men bara en reservation. Det var också det jag sade: Jag tycker mig finna två meningar i en och samma reservation. Det är ju en egendomlighet, som jag alltså försökte påpeka. Det har inte skett någon omsvängning i den socialdemokratiska verksamheten, utan vi fullföljer en gammal tradition när det gäller näringspolitiken i dessa avseenden. Vi har inte heller kritiserat de borgerliga partierna för att de i regeringsställning köpte upp en del krisdrabbade företag — det är en missuppfattning. Jag kritiserar att ni inte minns att ni faktiskt gjorde det och att ni inte låtsas om att statligt ägande kan innebära räddningen för företagen. Om staten köper in denna typ av företag, är det naturligtvis litet osmakligt att man när man har sanerat företagen säljer dem tillbaka till de ägare som förut inte kunde driva dem. Skall vi sälja tillbaka Kockums till Kockums? Jag tror inte det. Jag vet inte om det ligger något verkligt bakom Christer Eirefelts sifferserie. Han sade att vi kunde ha fått se en sådan här motion från dem för tio, tjugo eller femtio år sedan, och det tror jag också. Vi skulle också ha kunnat få den för åtta, sju, sex, fem, fyra, tre eller två år sedan, när ni hade regeringsmakten. Då kunde ni ha lagt fram en proposition i stället. Men jag har inte sett någon proposition med denna innebörd. Vad som nu har hänt är att folkpartiet har börjat traska i fotspåren efter moderata samlingspartiet ute i skogen där det är spårsnö. Ni har helt ändrat syn på denna typ av frågor. Jag vet ju vilka synpunkter som har företrätts av folkpartiriksdagsmän här under åren, och de är helt annorlunda än de jag hör i dag. Om vi har gjort en omsvängning i något avseende är det ingenting mot det lappkast som Christer Eirefelt står för.
Fru talman! Sivert Andersson har säkert ett stort antal gånger i denna kammare, fått förklarat för sig konkursinstitutets möjligheter. Jag tror inte att Sivert Andersson egentligen är så främmande för det. Vi har en mycket stark tro på att konkursinstitutet borde ha tillämpats vid flera tillfällen än som skett. När ett företag kommer på obestånd borde det få ställa in betalningarna. Det skall inte vara så att staten varje gång det är fråga om ett stort företag — till skillnad från när det gäller ett litet — griper in och räddar de banker och andra som har fordringar på företaget från alla förluster, så att det i stället blir statskassan och skattebetalarna som får stå för hela kostnaden. Vi menar att en konkurs, som man kan bevaka, är ett bättre instrument. Vid en konkurs kan man, sedan man räknat bort den skuldbörda som det inte finns täckning för, sortera ut de anläggningar och företagsenheter som kan tänkas ha förutsättningar att i framtiden ge trygga och expansiva jobb. Då får man en värdering. Man får möjlighet att ge de anställda besked om vilka slags arbeten man kan erbjuda, och man behöver inte ge dem några falska illusioner. Dessutom tror jag att man på det sättet skulle skapa ett betydligt bättre näringsklimat, och det skulle bli billigare för statskassan. Industristödspolitiken har varit olycklig. Det har flera av de offentliga utredningarna under början av 1980-talet klart och entydigt visat. Vad beträffar företag som sanerats och som ånyo börjar visa bra resultat vill jag säga att vi tycker det är en alldeles utmärkt metod att försöka sälja dem igen. Liksom Sivert Andersson tror jag inte att familjen Kockum skulle köpa tillbaka Kockums Varv. Familjen kan säkert inte göra det. Den förlorade sina pengar i och med den krasch som varvet råkade ut för. Det är vad som händer för en privat ägare, till skillnad från när statsmakten är ägare, då skattebetalarna får stå för kalaset. Men det kan däremot finnas andra människor som vill satsa pengar, så att staten får tillbaka en del av det kapital som man lider sådan brist på och måste låna till så höga räntor. Jag har ännu inte fått något som helst svar från Sivert Andersson på min fråga om hur han tänker sig att man kan göra med alla de företag inom Statsföretagsgruppen som lider brist på kapital och som har behov av att gå ut på främmande aktiemarknader för att över huvud taget kunna bli accepterade på marknaden. Många svenska företag har tvingats börsintroducera sig på främmande aktiemarknader för att få en vidare spridning av sina namn och en bättre ”image”, så att de på det sättet kan sälja sina produkter och bli kända som mer eller mindre inhemska företag. Är Sivert Andersson beredd att pröva de metoderna?
Fru talman! Nej, Sivert Andersson, det är inte så att det finns två meningar i samma reservation. Det är riktigt att man i motionerna kan spåra kanske t.o.m. fler än två meningar, men i reservationen finns bara en mening. Innebär då detta någon skillnad? Jo, det är en mycket stor skillnad, för det visar att de borgerliga partierna — trots att de har olika meningar som de framfört i motionerna och trots att dessa olika meningar kanske t.o.m. har kunnat spåras i debatten — har kunnat ena sig om en enda mening i reservationen. Jag förstår att socialdemokraterna inte applåderar detta. Det visar nämligen att man kan ena sig på den borgerliga sidan, vilket ni ofta påstår att man inte kan. Vi minns mycket väl att vi köpte upp företag till staten under våra regeringsår. Om Sivert Andersson hade lyssnat på vad jag sade, skulle han ha kommit underfund med att jag faktiskt har sagt detta tidigare i dagens debatt. Men jag ser inte att det finns något som hindrar att vi, när vi nu kan köpa företag, också skulle kunna sälja. Det är detta som är det viktiga. Låt mig avsluta med att konstatera det positiva i den socialdemokratiska omsvängningen under senare år när det gäller statligt ägda företag. Vi hälsade med tillfredsställelse att ni sålde Luxor. Vi hälsar med tillfredsställelse att ni är beredda att sälja en del av PK-banken. Jag önskar bara att ni fortsätter på den vägen.
Fru talman! Vår syn på statlig företagsamhet har inte alls förändrats, Sivert Andersson, vare sig vi befinner oss i spårsnö i skogen — för att fortsätta Sivert Anderssons bildspråk —, eller vi är här i kammaren. Det är ofta vi liberaler som hittar just de nya spåren. Det finns en aspekt, fru talman, som är viktig när det gäller statligt företagande, och den hör samman med ägarrollen. I statens företag finns det ingen som utövar ägarfunktionen så som i näringslivet i övrigt. Mest lidande på det förhållandet blir de statliga företagen själva, som riskerar inhopp av politiker och från lokala grupper av olika slag. Att så sker är inte precis något ovanligt. Eftersom ansvarsfördelningen ofta är mycket oklar får företagsledningarna i statliga företag ofta kritik för ineffektivitet — ibland litet orättvist. Det behövs alltså, menar vi, en aktiv ägare som kompletterar staten, där det över huvud taget är motiverat med något statligt ägarintresse.
Fru talman! Den senaste replikomgången har väl egentligen inte gett så värst mycket nytt. Industristödspolitiken var olycklig, sade Per Westerberg. Ja, det är ju därför vi håller på att avveckla den. Industristödspolitiken utvecklades under det borgerliga regeringsinnehavet. Vad som nu sker är en omfattande avveckling och en satsning på mer framtidsinriktade åtgärder där det finns både anledning och möjlighet för staten att kunna bedriva en näringspolitik. Tage Sundkvist säger att vi här har ett exempel på de borgerliga partiernas goda möjligheter till samarbete, som lett till en gemensam reservation, grundad på olika meningar som har framförts i motioner. Men här i debatten kommer man tillbaka och visar att man har olika hållning i den här frågan. Detta skulle alltså vara ett exempel på borgerlig samverkan. Ja, vi har ju fått kunskap om borgerlig samverkan under sex år. Hur många regeringar var det ni hade? Just den här problematiken gjorde ju att ni inte kunde regera tillsammans utan fick avgå flera gånger under varje valperiod. Jag tror att det är det som är det avgörande i den här diskussionen. Det kan vara möjligt för er att till nöds skriva ihop er om en reservation, men om det gällde en skrivning som ni behövde vara överens om i en regering, då skulle det inte gå lika lätt. När det gäller aktivt ägande är det en egendomlig uppfattning som Christer Eirefelt för fram här i kammaren. Vad är det för aktivt ägande som flertalet aktieägare utövar i det här landet? Det stora flertalet, den absolut största mängden aktieägare kan rösta med fötterna — det är det enda. De kan alltså sälja sina aktier, om de inte tycker att det ena eller andra är särskilt bra. En aktiv och intresserad medverkan i det här avseendet kommer i ett läge där företaget redan har hamnat snett och det finns anledning att sälja ut aktieinnehavet. Hur förhåller det sig med de stora institutionernas aktiva ägande? Är det bättre? Det kan man väl knappast säga, eftersom dessa institutioner förvaltar ett mycket stort antal olika aktieposter och har ett mycket litet antal människor som bevakar detta. Det är inte så länge sedan de stora försäkringsbolagen gick ut och försäkrade att de skulle använda sitt stora aktieinnehav för att aktivt medverka till att företagen blev bättre styrda. Vad hände? Jo, när det lämpade sig sålde man aktierna i mycket stor omfattning och köpte obligationer i stället. Det är deras aktiva medverkan i företagens drift. Det är helt enkelt bara fråga om att förränta det kapital man satt in. När man säljer sina aktier — när man röstar med fötterna, som det heter på börsspråk — så har det inte ett dugg att göra med hur företagen sköts. Jag tror inte att man skall överdriva skillnaderna när det gäller möjligheterna att driva företagen effektivt i dessa avseenden. Där finns det faktiskt inte så fantastiskt stor skillnad som Christer Eirefelt tycks ha för sig.
Fru talman! Jag skall fatta mig helt kort. Den socialdemokratiska regeringen fortsatte med industristödspolitiken. Enbart under det första året med socialdemokratisk regering satsades 14 000 milj.kr. i statliga företag. Det är alltså inget stopp fråga om industristödspolitiken, utan man fortsätter att föra en sådan. Dess värre har man också gjort en upptrappning. Jag hoppas att det snart är slut på den politiken och att även socialdemokraterna skall komma till insikt. I övrigt vill jag bara säga att Sivert Andersson även i fortsättningen har anledning att oroa sig över gemensamma borgerliga reservationer i näringsutskottet.